Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 5 och 7. En väl fungerande hälso och sjukvård kan vara skillnaden mellan liv och död för en människa. När en svårt sjuk kan botas och återvända till ett aktivt liv eller när ett för tidigt fött barn kan räddas är det för den enskilde, familjen och de närstående det absolut viktigaste och mest betydelsefulla som hänt i livet. Inget är mer avgörande för livskvalitet. Det som dagligen utförs i svensk hälso och sjukvård kan upplevas som ett mirakel för den enskilde men är ett resultat av professionellt och hårt arbete av engagerade medarbetare. Det är också ett resultat av gemensamma investeringar under lång tid i en strävan att erbjuda alla, inte bara några, den allra bästa hälso och sjukvården. Detta har drivit på utvecklingen och bidragit till att svensk hälso och sjukvård i internationella jämförelser rankas mycket högt när det gäller medicinsk kvalitet. Ska svensk hälso och sjukvård kunna behålla den toppositionen måste den ha tillgång till den allra senaste kunskapen, professionella medarbetare, de mest avancerade behandlingsmetoderna samt teknik och läkemedel för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar och ohälsa. Målet måste vara att ständigt flytta fram positionerna genom investeringar i forskning och utveckling så att fler med dödliga sjukdomar kan räddas till livet, att kroniska sjukdomar kan behandlas så att människor kan leva ett gott och självständigt liv och att behandlingsbara sjukdomar kan förebyggas och botas. Fru talman! Forskning och utveckling måste vara en central och integrerad del i svensk hälso och sjukvård så att ny kunskap snabbt når ut och används i vården och kommer patienterna till del. För att svensk hälso och sjukvård ska kunna behålla sin tätposition krävs en uthållig offentlig satsning på investeringar i hälso och sjukvård. Detta måste gå före kortsiktiga skattesänkningar. Investeringar i sjukvård är en investering för ett bättre samhälle för oss alla. Den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den absolut bästa utbildningen och tillräckligt med tid och som arbetar med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken. Det finns i dag alltför stora skillnader i den vård som erbjuds. En del skillnader är ofrånkomliga och har till exempel att göra med Sveriges geografi och med avstånd. Men det finns i dag skillnader som är omotiverade och påverkbara. För att säkerställa att alla offentligt finansierade vårdgivare erbjuder vård av hög kvalitet föreslår vi att ett system med nationell kvalitetscertifiering införs. Den nationella certifieringen ska gälla alla offentligt finansierade vårdgivare, offentliga såväl som privata. För att få certifiering ska vårdgivaren visa att vården är av hög kvalitet, är evidensbaserad, håller god tillgänglighet och uppfyller krav på patientsäkerhet med mera. Certifieringen innebär att alla vårdgivare måste följa nationella riktlinjer och ingå i samma nationella system för kvalitetsregister och öppna jämförelser. Den som besöker den allmänna sjukvården ska vara tryggt förvissad om att behandlingsmetoderna säkert vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att tillförsäkra detta borde vara en självklar del av de nationella riktlinjerna. Vi anser vidare att regeringen bör ta fram ett förslag till förtydligande av hälso och sjukvårdslagen om att ersättningssystemen i vården ska utformas så att de utifrån ett jämlikhetsperspektiv premierar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Fru talman! I dag vittnar många människor om problem med att komma i kontakt med vården. När man väl får vård är man oftast nöjd med kvaliteten, men virrvarret mellan olika instanser i sjukvården, väntan på remiss, nya läkarbesök och överlämnandet mellan olika vårdnivåer tar tid och skapar frustration. Vårdgarantin är viktig, men vårdgarantin har ett stuprörstänkande och det som händer däremellan räknas inte. Vi föreslår därför att det införs ett system med patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen och remisser. I kontraktet ska det finnas en tidsplan för remisser och eventuella behandlingar, och det ska klart framgå vem som ska utföra behandlingarna. När vården och patienten har kommit överens om vad som ska göras och när, ska kontraktet fungera som en vårdgaranti som säkerställer att patientens sammanlagda tid för undersökning och behandling blir kort. Ett sådant kontrakt skulle enligt vår mening modernisera sjukvården, strukturera kvalitetsarbetet och höja kvaliteten i vården. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om detta. Fru talman! En angelägen fråga för oss gäller arbetet med patientsäkerhet. Alla patienter ska kunna veta att de får en säker vård av god kvalitet oavsett var i landet de bor eller vilken sjukdom de söker för. Säker vård av hög kvalitet anser vi vara grundläggande för den svenska vården. Vi anser att statens insatser för att säkerställa kvalitet och säkerhet i alltför hög grad har varit fokuserad på tillsyn när något händer. Hälso och sjukvården måste enligt vår mening hela tiden dels arbeta systematiskt med patientsäkerhet, dels lära av sina misstag för att förbättra och utveckla kvaliteten och bekämpa ojämlikheter i vården. För att all personal ska känna sig trygg med att rapportera in avvikelser är det viktigt att misstag och tillbud används i lärande och förebyggande syfte, inte för att peka ut syndabockar även om felbehandlingar självklart alltid ska utredas och leda till konsekvenser för den som brister i ansvar. Fru talman! Det bör genomföras regelbundna vårdskadeundersökningar inom hälso och sjukvården, och dessa ska åtföljas av särskilda åtgärdsprogram. Arbetet kräver naturligtvis flera insatser och bygger på att det bedrivs ett aktivt arbete över hela landet och i alla delar av vården. Det arbete som bedrivs i dag med nationella riktlinjer och öppna jämförelser är ett bra första steg. Den nya patientsäkerhetslagen är ett steg i riktning mot att titta på system och styrning snarare än att fokusera på enskilda människors misstag. Den nya lagen infördes emellertid på ett alltför snabbt och ogenomtänkt sätt. Socialstyrelsen, som tog över merparten av Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnds uppgifter, fick inte tillräckliga resurser för att sköta den viktiga klagomålshanteringen. Detta har gjort att tusentals ärenden ligger på hög och ännu inte har behandlats. Vi anser att det är av största vikt att Socialstyrelsen ges möjligheter att hantera klagomålshanteringen och att regeringen noga följer denna fråga och vid behov vidtar ytterligare åtgärder. Samhället måste kunna erbjuda tydliga kommunikationsvägar för patienter som har blivit felbehandlade eller skadade i vården. Dessa patienter måste kunna känna trygghet i att veta att deras fall verkligen prövas. Det handlar om förtroende för hela sjukvårdssystemet. Fru talman! Jag vill också ta upp en annan fråga, nämligen missbruksproblematiken. Där har vi ett särskilt yttrande. Missbruksutredningen, som presenterades våren 2011, visar på flera utmaningar för den svenska missbrukarvården, inte minst på alkoholområdet. 300 000 personer bedöms befinna sig i missbruk, men av dem är det ytterst få - en av fem - som får behandling. Utredningen framhåller dels den höga tröskel som hindrar många att söka sig till den kommunala socialtjänsten, dels bristen på kompetens för att diagnostisera och behandla alkoholberoende. Det saknas specialistutbildad personal i den utsträckning som skulle vara nödvändig, och det råder brist på flera utredande och behandlande specialiteter inom missbrukarvården. Detta gäller läkare, psykoterapeuter, psykologer och socionomer. Även andra yrkesgrupper behöver kompetensförstärkning för att svara mot behandlingsbehoven. Vi anser att det är viktigt att snabbt bidra till att fylla de luckor som finns i utbildningen av personal som ska hantera missbruksproblematik. Det tunga alkohol och narkotikamissbruket har ökat med 20 procent på tio år. Inom primärvården har man på många ställen infört särskilda resurser för att minska tobaksbruket. Vi anser att man måste tänka i liknande banor när det gäller den stora grupp som brottas med riskbruk av alkohol. Med rätt utbildningsinsatser skulle primärvården kunna erbjuda stöd där man klarar av att bemöta frågor om alkohol på samma sätt som patienter ofta får stöd i frågor om kost, rökning och motion. Utbildningarna för sjukvårdspersonal som rör grundutbildning av sjuksköterskor, socionomer, psykologer och läkare bör därför stimuleras till att utöka och fördjupa inslagen om missbruk och beroende i utbildningsprogrammens obligatoriska delar. Fru talman! Avslutningsvis: Avgörande för hälso och sjukvårdspolitiken nu är att regering och riksdag bedriver en uthållig politik där hälso och sjukvården prioriteras i ett 10-15-årsperspektiv i stället för att man satsar på kortsiktiga skattesänkningar. Sjukvården byggs upp under mycket lång tid. Det tar tio år att slututbilda en läkare. Det tar år att bygga upp en sjukhusverksamhet.

Fru talman! En bra hälso och sjukvård ska finnas oavsett var i landet man bor, om man är man eller kvinna eller vilken utbildning eller status man har. Så är det dess värre inte. Sjukvården är inte så jämlik som den borde vara. Det gäller att bo på rätt ställe, ha rätt utbildning och helst vara man om man blir sjuk. En hel del av skillnaderna är berättigade. Men frågan är om alla skillnader beror på att vi bor i ett avlångt land. Ett exempel på ojämlik vård är var kostnaderna för barnsjukvård ska ligga. Det ser också, som så mycket annat, olika ut i landet. Akutsjukvården kan kosta i en del landsting, medan den är gratis i andra. I en del landsting kostar det att gå till vårdcentral och jourläkare, vilket kan vara gratis i andra. Det är landstingets ekonomi, inte barnets behov, som avgör om det ska tas ut en avgift eller ej. Miljöpartiet vill ha en samlad bild över hur det ser ut i de olika landstingen när det gäller barn och deras behov av sjukvård. Vi ser det som en fördel, naturligtvis framför allt för barnen, men också för landstingen, att veta hur det ser ut i de olika landstingen. Därför föreslår Miljöpartiet att Socialstyrelsen, eller annan lämplig aktör, får i uppdrag att se över hur avgiftssystemen inom sjukvård för barn skiftar mellan landstingen. En del av skillnaderna är befogade, men frågan är om alla skillnader är befogade med tanke på barnets bästa. Fru talman! Ett annat område som Miljöpartiet har tagit upp gäller medicinsk abort. I abortlagen från 1974 står det: Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller avbryta havandeskap. Denna lag är från den tid då abort alltid innebar ett kirurgiskt ingrepp. Så är det inte i dag. Det finns medicinsk abort som gäller före graviditetsvecka nio. Medicinsk abort innebär helt enkelt att kvinnan tar ett piller. Frågan om att ändra i abortlagen har varit uppe tidigare, senast 2010. Anledningen till att det då blev avslag var att Socialstyrelsen gjorde bedömningen att detta redan i vissa fall är möjligt inom ramen för gällande författningar, naturligtvis förutsatt att det inte sker på bekostnad av patientsäkerheten. Det låter bra. Problemet är löst. Men utskottet kommenterar inte det faktum att den gammalmodiga lagstiftningen kvarstår. Den är inte ändrad. Där står det att endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort. Det står alltså att det bara är en viss yrkeskår som har ansvaret för detta. Därför måste vi göra någonting. Specialutbildade barnmorskor har till exempel rätt att förskriva p-piller. Det är också barnmorskor som man ofta har mest kontakt med när man ska göra en medicinsk abort. Miljöpartiet anser att dessa specialutbildade barnmorskor också ska kunna ta ansvar för hela vårdprocessen när det gäller medicinska aborter, men naturligtvis inte när det gäller kirurgiska ingrepp. Vi menar att abortlagen behöver ändras så att denna möjlighet ges. Jag står naturligtvis bakom Miljöpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 15.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till Sverigedemokraternas samtliga reservationer i detta betänkande - 3, 8, 10, 14 och 16. Jag kommer i huvudsak att tala om våra tre motioner som rör abortfrågan, medan min kollega Per Ramhorn senare kommer att tala lite grann om några av våra andra motioner. Fru talman! År 2009 genomfördes 37 524 aborter i Sverige. År 2010 hade antalet aborter ökat till 37 693. Däremot hade tonårsaborterna minskat något, vilket är positivt. Jämfört med våra nordiska grannländer har dock Sverige det i särklass största antalet aborter varje år. En abort behöver ses som en sista nödlösning, och det är oroande om abort alltmer ses som ett alternativ till preventivmedel. Sverigedemokraterna menar att det i bedömningen av Sveriges abortlag måste finnas med en större respekt för människolivets okränkbara värde och en medvetenhet kring etiska dilemman, såsom också lyftes fram i en utredning om det ofödda barnet för ett antal år sedan. Där framhålls att kvinnan och fostret är två skyddsvärda individer, att den ena partens intressen ibland måste gå före den andras och att fostrets intressen bör väga tyngre allt eftersom fosterutvecklingen och graviditeten fortskrider. Fru talman! I dagens abortlagstiftning kan kvinnan göra abort oavsett anledning upp till vecka 18. Därmed finns det ingen avvägning mellan fostrets och kvinnans intressen före detta tidsintervall. Sverige är det enda land i Europa som tillämpar fri abort upp till vecka 18. De flesta länder i Europa tillåter fri abort upp till vecka 12. Därefter måste det finnas ett särskilt tillstånd för abort. Vi anser graviditetsvecka 12 vara en rimlig gräns för fri abort som också Sverige borde anpassa sig efter. Ju tidigare en abort görs, desto mindre kännbar har graviditeten blivit för kvinnan, och själva aborten blir också mindre påfrestande för kvinnan. För att få göra abort efter vecka 18 krävs det i Sverige synnerliga skäl och en prövning i Socialstyrelsens rättsliga råds abortnämnd. Enligt vår mening bör denna prövning ske redan efter vecka 12. På detta sätt skulle det finnas ett större rättsligt skydd för fostret, eftersom det då sker en prövning med en övervägning mellan kvinnans och fostrets intressen. Fru talman! Någon övre gräns för abort finns i dag inte med i Sveriges abortlagstiftning. Däremot finns det ett livsduglighetskriterium gällande fostret. Lagen säger att abort endast får utföras om man anser att fostret inte kan överleva utanför livmodern. Gränsen för livsduglighet har i dag definierats till att gå vid 22 veckor och 0 dagar. Synnerliga skäl för abort i detta tidsintervall kan vara fosterskada, kromosomavvikelse, psykosociala skäl samt somatisk och psykisk sjukdom. Sociala skäl kan vara missbruk och kriminalitet, men också arbetslöshet, brist på bostad eller pågående utbildning, enligt uppgifter från riksdagens utredningstjänst. Att det tillämpas en övre gräns vid vecka 22 har sin grund i att det ska finnas en betryggande säkerhetsmarginal till livsdugliga foster. Praxis för sen abort har tidigare sänkts från vecka 24 till vecka 22 för att den medicinska utvecklingen gått framåt. Nu har den medicinska utvecklingen gått framåt än mer, och barn kan räddas i vecka 21, vilket är fantastiskt. Det finns ett exempel i Sverige med en pojke som 2007 föddes på Akademiska sjukhuset när han var 21 veckor och sex dagar gammal och överlevde. Det finns också fall i Tyskland och USA där barn kunnat räddas så tidigt som i vecka 21. Nu är sådana fall ovanliga, men en stor svensk studie som letts av professor Karel Marsál och presenterats i ett pressmeddelande från Lunds universitet visade att bland de extremt för tidigt födda i Sverige som vårdades på en neonatal intensivvårdsavdelning överlevde så många som 26 procent av barnen som förlösts vecka 22. Det är också viktigt att komma ihåg att ultraljudsdateringen av en graviditet kan ha en felmarginal på plus minus två veckor. Det betyder att ett foster som är daterat att vara 21 veckor gammalt i praktiken skulle kunna vara 23 veckor gammalt och därmed livsdugligt i fall där det inte föreligger allvarliga fosterskador. Därför är praxis med att tillåta aborter upp till vecka 22 inte längre hållbart utifrån att ha en betryggande säkerhetsmarginal till livsdugliga foster. Fru talman! Förra året genomfördes 410 aborter mellan vecka 18 och 22, enligt statistik från Socialstyrelsen. 93 av dessa aborter skedde mellan vecka 21 och 22. Av dessa 93 aborter gjordes 41 av sociala skäl, enligt uppgifter från riksdagens utredningstjänst, och man får anta att dessa foster var fullt friska. Under samma tidpunkt genomfördes 51 aborter med fosterskada som skäl, där till exempel Downs syndrom kan vara ett skäl men inte alls behöver ha någon betydelse för fostrets livsduglighet. Det finns nämligen inga kriterier för graden av allvar i fosterskador, utan det som avgör är föräldrarnas upplevelse av att kunna ta hand om barnet. Detta innebär i princip att vi med dagens abortpraxis riskerar att utföra aborter på fullt livsdugliga foster, vilket direkt står i strid med Sveriges abortlagstiftning, som är tydlig med att inga aborter får göras på foster som antas vara livsdugliga. Detta tycker vi i Sverigedemokraterna naturligtvis är fullständigt oacceptabelt. Livsduglighetskriteriet finns för att gränsen ska anpassas efter verkligheten, men dagens praxis har inte anpassats efter den medicinska utvecklingen vad gäller att rädda livet på för tidigt födda barn. Fru talman! Sverigedemokraterna vill se en praxis där det alltid finns två veckors marginal från det tidigast överlevande födda barnet till den senast godkända tidpunkten för abort. Detta skulle i dag innebära en praxis där inga aborter görs efter den 19:e graviditetsveckan annat än om fostret är så allvarligt skadat att det bedöms inte kunna överleva utanför livmodern. Om graviditeten behöver avbrytas efter vecka 19 på grund av att mammans liv eller hälsa hotas ska man i möjligaste mån rädda livet på både barn och moder, enligt samma riktlinjer för livsuppehållande behandling som gäller vid en spontan förlossning vid samma tidpunkt. Det är också de rutiner som gäller i dag efter vecka 22. I detta sammanhang vill jag också framföra att det är otroligt viktigt att vi har nationella riktlinjer vad gäller livsuppehållande behandling till extremt för tidigt födda barn, såsom vi också framför i vår motion om detta. Det är fullständigt orimligt att man i det ena landstinget försöker rädda livet på ett för tidigt fött barn som man i ett annat landsting inte skulle försöka rädda även om det skulle ha samma ålder och storlek. Föräldrar ska inte behöva känna att om de hade bott i ett annat landsting kanske deras lilla barn hade kunnat räddas till livet. Fru talman! Utifrån de rapporter som kommer från barnmorskor i svenska medier om foster som lever efter abort menar vi att det också finns starka skäl att förändra praxis vid sena aborter. Den 18 maj uttalade en sjuksköterska i Dagens Medicin: "Det känns fruktansvärt att låta fullt friska foster ligga och dö framför våra ögon, men vi kan ingenting göra. Eller rättare sagt: vi får inte göra någonting. I så fall bryter vi mot lagen." Efter en rundringning av tidningen Dagen publicerades den 25 maj förra året en artikel som sade att man på nästan hälften av Sveriges sjukhus upplevt att aborterade foster visat livstecken. En barnmorska berättar i artikeln att fostren ofta lever bara någon minut, men att de haft fall där de levt längre än så, och att det aborterade fostret en gång levde upp till en timme. På något sjukhus läggs fostret i ett bäcken med locket på, några håller det i famnen tills det går bort och andra lägger det ute i sköljrummet där det lämnas ensamt att dö. Att foster lämnas att dö på detta vis i Sverige anser vi är fullständigt orimligt, och det är djupt omänskligt att kvinnan, fostret och vårdpersonalen ska utsättas för detta obehag. Såsom locket läggs på de foster som föds levande för att vi ska slippa se det hemska kan vi inte lägga ett lock av tabu på dessa etiskt och känslomässigt svåra frågor, utan vi måste kunna föra upp dem i ljuset och diskutera dem. Fru talman! Det finns många aspekter i hur man ska hantera foster som lever efter abort, men ett steg i rätt riktning anser vi vara att ändra praxis för sena aborter, så att livsdugliga foster inte kan aborteras, samt att göra en översyn av de synnerliga skäl som ligger till grund för aborten. Om till exempel arbetslöshet, brist på bostad eller pågående utbildning är orsak till att kvinnan upplever en sådan yttre press att abort ses som enda lösningen, i värsta fall mot hennes egen vilja, måste det vara rimligt att man i större grad väger in om föräldrarna tillsammans med berörda myndigheter kan lösa situationen på ett mer önskvärt sätt, både för kvinnan och för fostret. Fru talman! I detta sammanhang kommer vi också in på vikten av förebyggande arbete. En abort innebär en påfrestning för kvinnan både fysiskt och psykiskt. Det är givetvis olika för olika kvinnor beroende på många olika faktorer. Det finns dock ett flertal forskningsrapporter som tyder på att många kvinnor kan må dåligt i flera år efter en abort. I en studie av Anne Nordal Broen från 2006 framkom att kvinnor som gjort abort upplevde psykologiska bekymmer även år efter ingreppet. Därför är det av stor vikt att så få kvinnor som möjligt ska behöva genomgå en abort. Att många kvinnor av yttre omständigheter som ekonomisk situation och påtryckningar från omgivningen känner sig pressade att genomgå en abort och efteråt mår dåligt är något vi tycker lyfts fram alldeles för lite. För att kunna förebygga antalet aborter måste vi först ta reda på de bakomliggande orsakerna till abort och oönskade graviditeter genom en omfattande utredning. Denna typ av undersökning måste givetvis bygga på frivillighet och garantera full konfidentialitet för de deltagande. En av de viktigaste målsättningarna i det förebyggande arbetet måste vara att så få som möjligt blir oönskat gravida och att ingen kvinna ska behöva genomgå en abort mot sin vilja. En undersökning av denna typ har givetvis ingen större verkan om inte regeringen samtidigt utifrån det underlag som framkommer upprättar en handlingsplan för att minska antalet aborter. Detta vill vi att riksdagen ska ge regeringen till känna. Jag yrkar bifall till våra reservationer 3, 8, 10, 14 och 16.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 4 om inriktning på sjukvården, reservation 7 om patientsäkerhet och reservation 13 om att sprida kunskaperna om tortyr och traumaskador inom sjukvård och socialtjänst. I går när jag lyssnade på radio på morgonen hörde jag hur personalen på Gröndals psykosenhet kämpade och bad om att slippa bli utsatta för privatisering och upphandling. Detta är en väl fungerande enhet där man under många år har byggt upp förtroendefulla relationer och ett bra stöd till en grupp mycket sköra människor. Den ansvariga läkaren beskrev det som att detta nu riskeras att slå sönder och att det kommer att ta flera år att på nytt bygga upp lika förtroendefulla och goda relationer till dessa patienter. Nyligen genomfördes världens största upphandling av akutsjukvård. Riskkapitalbolaget Capio fortsätter att driva Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Det kanske inte var så konstigt; Capio hade redan drivit det och det var svårt för det andra riskkapitalbolaget, Aleris, att slå Capio som hade god kännedom om det sjukhus man lade anbud på. Avtalet är värt 15 miljarder. Sankt Görans sjukhus ska bedriva bättre vård med 120 miljoner kronor mindre om året. Sjukhuset får även möjlighet att ta emot privatfinansierade patienter, vilket öppnar för gräddfiler inom sjukvården. Vänsterpartiet var det enda parti som ville att Sankt Göran skulle återgå till landstinget. Nyligen kunde vi ta del av hur det har gått med den landstingsdrivna vårdcentralen Serafen. År 2007 såldes Serafen till de egna läkarna - övrig personal fick inte vara med - för en kostnad av 694 500 kronor. Nu har Serafen enligt säker källa sålts vidare för runt 20 miljoner kronor till Capio, som är ett känt riskkapitalbolag. Detta är tre aktuella bilder av hälso och sjukvården i dagens borgerliga Sverige. För 20 år sedan tror jag att många människor skulle ha tänkt: Detta händer inte i Sverige, men kanske i USA eller i något annat land långt bortifrån oss! Men det händer i dagens borgerligt styrda Sverige, och det händer i det borgerligt styrda Stockholm. Allt större delar av sjukvården tas över av stora riskkapitalbolag som i sjukvården ser en växande lönsam marknad. Det är en utveckling som öppnar för minskad insyn och demokratisk styrning och för vård utifrån efterfrågan i stället för behov, det vill säga en vård där ojämlikheten ökar. I förlängningen skapar vi en marknad och ett utrymme för privata sjukförsäkringar, det vill säga att de med pengar går före i kön. Det är en utveckling som vi i Vänsterpartiet säger klart och tydligt nej till. Vi säger också nej till gräddfiler i sjukvården för patienter med privata sjukförsäkringar. Vi tycker inte att riskkapitalister har i hälso och sjukvården att göra över huvud taget. Privata vinstintressen snedvrider sjukvården och ökar ojämlikheten. Vi vill utveckla den landstingsdrivna hälso och sjukvården. Men vi välkomnar också idéburna icke vinstdrivna verksamheter som vi tycker kan vara med och som också är med i dag och utvecklar sjukvården på ett bra sätt. Vi anser att det snarast bör tas fram förslag för att skattemedel ska stanna inom hälso och sjukvården och förslag på vilka icke vinstdrivna driftsformer som passar just i hälso och sjukvård. Fru talman! Vi föreslår också en rad satsningar för en bättre hälso och sjukvård. Som en följd av vårdvalet är den erfarenhet som vi har gjort och sett när vi har varit ute i olika landsting, också där vi ansvarar för sjukvården, att det förebyggande hälsovårdsarbetet har tagit stryk. Man berättar för oss att man inte har lika mycket tid eftersom det inte finns lika mycket resurser. Man har inte resurser för att samarbeta med skola, socialtjänst och andra organisationer och viktiga instanser i sitt område. Ett tvärprofessionellt förebyggande samarbete med andra gynnar inte minst de människor som har störst ohälsa och som inte själva söker sig till hälso och sjukvården. Det hjälper också till att förebygga sjukdom och ohälsa, så det tycker vi är jätteviktigt. Därför har vi lagt en förebyggande miljard. Vi har också sett att det behövs fler vårdplatser. Det har länge varit så att vårdplatserna har minskat. Socialstyrelsen har slagit larm och Läkarförbundet har slagit larm. Arbetsmiljöverket är ute och ger böter när det är överbeläggningar i sjukvården. Nedskärningar på flera håll har inneburit färre vårdplatser. När man har för få vårdplatser uppstår sådana saker som att det hamnar fem patienter i stället för fyra i ett rum. De hamnar i korridorer, på expeditioner eller på en avdelning som inte alls har den kompetens som ska finnas för just den sjukdom som patienten har kommit in för. Tillgängligheten kan också påverkas. Man kan behöva skjuta på planerade behandlingar. Personal får inte så sällan ägna arbetspass åt att sitta och jaga sängar i stället för att ta hand om patienter. Vi satsar därför på en vårdplatsmiljard för fler vårdplatser till de landsting som själva är med och bekostar 50 procent. Vi ser alltså till att det blir fler vårdplatser. Vi ser med oro på att antalet specialistsjuksköterskor har minskat så rejält - från 65 procent av sjuksköterskorna år 2005 till omkring 50 procent nu. Vårdförbundet anser att det egentligen bör vara 70 procent. Det finns flera anledningar till det här. En anledning är att sjuksköterskorna får betala sin utbildning själva till skillnad från läkarna som har sin specialiserade utbildning med lön. En annan anledning är att det inte lönar sig lönemässigt. Man får i stort sett börja om från början i sin lönekarriär när man kommer tillbaka som specialistsjuksköterska. För sjukvårdens kvalitets skull men också därför att det är bra ur jämställdhetssynpunkt satsar vi på 80 procents lön under de tio månader man utbildar sig till specialistsjuksköterska. Detta är en satsning som vi gör för att höja kvaliteten, men som sagt också därför att vi tycker att sjuksköterskorna måste ha en möjlighet att skaffa sig sin specialistutbildning. Jag vet att flera partier har talat om detta före valen, men några förslag har vi inte sett. I ett politiskt klimat där Folkpartiet och Centerpartiet talar om lägre ungdomslöner och lägre ingångslöner på arbetsmarknaden måste jag säga att det gläder mig att nyutbildade sjuksköterskor sätter ned foten och säger: Vi är värda en lön på 24 000 - annars tar vi inte jobbet! Ju fler låg och felavlönade kvinnor som säger ifrån, desto bättre. Jag ska ta upp två frågor till lite kort. Den ena är en fråga som jag hade uppe förra gången. Jag tycker att det är en skam att vi fortfarande i Sverige har människor som inte har rätt till hälso och sjukvård. Det är gömda flyktingar och papperslösa människor som inte har fått asyl men som inte vågar ta sig hem. Det är ingen migrationsfråga, utan detta är en fråga om mänskliga rättigheter och en hälso och sjukvårdsfråga. Förra gången vi stod och debatterade detta frågade jag Mats Gerdau när utredningen kommer ut på remiss. Utskottet hade besök av Rätt till vård-initiativet i förra veckan. Fick de något besked? Jag kunde tyvärr inte vara med, för jag var bortrest. Rätt till vård-initiativet är i princip alla fackföreningar och alla yrkesorganisationer inom vård och omsorgsområdet och hälso och sjukvårdsområdet. Jag tycker att det är dags att det händer något nu. Vi har tydligt lyft fram två saker från Vänsterpartiet. En av dem gäller det yrkande jag har gjort. Det handlar om att många som kommer hit har traumaskador från krig, förföljelser och tortyr. När de kommer hit mår de psykiskt dåligt, men det finns ingen rätt till rehabilitering. Om man har svåra trauman från krigsskador och tortyrskador har man svårt att ta till sig och lära sig det svenska språket, svårt att börja jobba och svårt att vara förälder. Vi tycker att det borde vara självklart att man har rätt till rehabilitering. På samma sätt finns det väldigt dålig kunskap om tortyrskador. Vi anser att man måste se till att alla som möter flyktingar har denna kunskap. Jag vill avsluta med att prata om en grupp som blir ganska misshandlad i sjukvården i dag. Det är en enskild motion som jag har skrivit, men jag väljer att ta upp den ändå. Den handlar om dem som har myalgisk encefalomyelit eller chronic fatigue syndrome. Det är en kronisk, neurologisk sjukdom. Den brukar kallas för ME. Det finns alldeles för dålig kunskap om de människor som lider av denna. De drabbas mycket hårt av sin sjukdom. De blir väldigt utmattade. Det är som att ha influensa på högsta nivå. Det påverkar fysiskt och kognitivt, och den blir ofta kronisk. Dessa människor far ofta runt i hälso och sjukvården och får inte rätt behandling. De blir uppmuntrade till att ta promenader och blir liggande i flera dagar eller en vecka i sängen efteråt. De blir kränkta och inte trodda. Det finns två mottagningar i Sverige. Det är Gottfriesmottagningen i Mölndal och en nyöppnad i Stockholm. Det har väldigt snabbt bildats en rejäl kö till den i Stockholm. Jag tycker inte att det är ett bra sätt att ta hand om de 40 000 människor det handlar om - mest kvinnor men också barn och äldre - att låta dem fara runt på det här sättet. Det ska inte handla om huruvida man kan åka till Belgien eller Holland och träffa en specialist. Jag tycker att vi måste ta reda på hur det ser ut för den här gruppen människor och se till att vi förbättrar läget för dem så att de får den vård och den hjälp de har rätt till.

Fru talman! I dag ska vi ta ställning till 127 yrkanden om hälso och sjukvård från motionstiden i höstas. Ett antal motioner har lyfts härifrån. Det är assisterad befruktning, könstillhörighet, organdonation och sådana saker som vi redan har beslutat om i kammaren. Vi föreslår att alla yrkanden ska avslås. Det gör vi inte därför att alla är dåliga. En del är dåliga, men inte alla. Många är bra, men väldigt mycket pågår redan för att förbättra sjukvården. Ledstjärnor för oss moderater och för oss i Alliansen är att sjukvården ska vara säker och tillgänglig, hålla hög kvalitet och självfallet utgå från patientens individuella behov. Den ska naturligtvis också vara modern, bygga på senast tillgängliga kunskap och vetenskaplig grund och vara jämlik i landet. Den ska vara jämlik mellan olika grupper, mellan män och kvinnor, mellan unga och gamla och mellan etniska svenskar och personer med annan etnisk bakgrund. Utifrån det genomför alliansregeringen nu ett helt batteri av insatser. Det är en cancerstrategi och överenskommelser med SKL om patientsäkerhet, e-hälsa, läkemedel, som vi har pratat om, och massor med insatser för de mest sjuka äldre. Jag vill i dag ta upp två andra frågor som är helt centrala för att vi ska nå de mål som vi har. Den första är vårdgarantin och kömiljarden som infördes för några år sedan. Det har bidragit till att kraftigt korta väntetiderna till vården. När vi tog över 2006 var det inte ovanligt med åratals väntetider till olika behandlingar. Jag tror att den här sanningen var så obehaglig för Socialdemokraterna att de inte ens vågade mäta väntetiderna, men det gör vi nu. Vi ser hur de kontinuerligt minskar månad för månad. Det finns goda exempel här i Stockholm och i Östergötland. Där har man minskat de långa väntetiderna både för att få träffa en specialistläkare och för att sedan få en operation. Det är tusentals personer som slipper lida, kanske slipper vara sjukskrivna och kan jobba och fungera. Dess värre går det inte lika bra i alla landsting. I synnerhet tycker jag att Dalarna inger viss oro. Där väntar nästan var tredje patient längre än tre månader på den operation som de faktiskt behöver. Socialdemokraterna förefaller lite skeptiska till den här vårdgarantin, och det bekräftades av Ann Arleklo tidigare i talarstolen. De vill i stället att vården ska komma överens med patienterna om vad som ska göras, när det ska göras och av vem. Det låter kanske klokt. Men om man inte blir överens då? Vad händer om man inte tycker att det är okej att vänta ett halvår på en ny höftled, en ny knäled eller en starroperation? Vem har makten då? Ska patienterna ha någon makt och möjlighet att välja något annat än det Socialdemokraterna erbjuder? Jag efterlyser besked från Socialdemokraterna. Fru talman! Den andra frågan som jag vill ta upp är också en succéreform. Det handlar om vårdvalet. År 2009 införde vi här i riksdagen vårdval i primärvården. Det innebar att alla patienter skulle få möjlighet att välja vårdcentral och allmänläkare. Samtidigt blev det också möjligt för sjuksköterskor och läkare att starta vårdcentraler, givetvis förutsatt att man följer hårda kvalitetskrav. Det ger vi aldrig avkall på. År 2005 fanns det 977 vårdcentraler i Sverige. Nu finns det 1 213 stycken enligt Konkurrensverket. Under den borgerliga regeringens tid har alltså över 200 nya vårdcentraler tillkommit i Sverige. Det är en väldig kontrast mot hur det var när Socialdemokraterna styrde och Ylva Johansson var socialminister. Då lades vårdcentraler ned i Sverige. Vården har kommit närmare. Det är lättare att få kontakt med sin doktor nu. Vårdvalet är en verklig välfärdsreform som ger mersmak. Därför vill vi i Alliansen gå vidare också inom den öppna specialistvården. Men det gillar inte Socialdemokraterna och oppositionen. I reservation 1 skriver de att vårdval skulle slå sönder fungerande vårdkedjor och göra det helt omöjligt för landstingen att planera, lokalisera och bygga upp en effektiv specialistvård. Här någonstans tror jag att man ser den största skillnaden mellan oss i Alliansen och de rödgröna. Det är skillnad mellan frihet och förmynderi. Det är också skillnad mellan tilltro till att andra också kan erbjuda vård och en övertro på att allt ska planeras i detalj av politiker. Det är en fråga om makt. Ska patienten få lite mer att säga till om eller inte? Vi diskuterade tidigare här att man på äldre dagar ska få makten att dricka ett glas vin till maten när man bor på ett särskilt boende. Men makten att välja läkare vill Socialdemokraterna inte ge de äldre, och inte de yngre heller för den delen. Jag har faktiskt mycket svårt att förstå varför man inte ska få välja hjärtdoktor, gynekolog eller hudläkare. Jag undrar vad Socialdemokraterna egentligen menar när de säger att vårdvalet slår sönder vårdkedjor. Situationen för många i dag är ju att de inte får någon vård alls. Det finns ingen kedja som kan gå sönder. De sitter hemma och väntar och är oroliga. De har ont. De ser kanske inte. De behöver få komma till en doktor som de själva har valt och har förtroende för. Vad menar Socialdemokraterna med att det är helt omöjligt att planera? I Stockholm finns numera ett femtontal olika vårdval. Det kortar väntetiderna eftersom det blir fler som vill vara med och hjälpa patienterna. Det hindrar inte alls en sammanhållen och fungerande vård. Sedan är det inte heller alla som behöver en väldigt sammanhållen vård. På vilket sätt skulle möjligheten att välja läkare för att få en starroperation eller möjligheten att välja gynekolog slå sönder vården, för att tala med socialdemokratiskt språkbruk? Vilken vårdkedja slås sönder om jag får välja gynekolog? Socialdemokraterna säger också att det finns stora och avgörande brister med lagen om valfrihet. Vilka då? Det specificerar ni inte närmare. Vad är det som är så dåligt med vårdvalet, som har gjort att vi har fått 200 nya vårdcentraler i Sverige, bland annat i Vetlanda, Skövde och på andra håll? Vad är det som är så dåligt med det? Behövs inte de nya vårdcentralerna kanske? Är det det som är problemet? Landstingen avgör själva reglerna för hur vårdvalen ska se ut i respektive landsting, så det finns säkert anledning att slipa lite på det här och var, det tror jag säkert. Men utan den grundläggande lagstiftningen som tvingar fram vårdval hade vi aldrig fått se de 200 nya vårdcentralerna. Det är jag helt övertygad om. Socialdemokraterna säger att de gillar valfrihet, men de visar det aldrig någonsin i praktiken, tycker jag. Det är inte särskilt trovärdigt. Jag efterlyser nu här konkreta besked från Socialdemokraterna och Ann Arleklo. Vad menar ni egentligen, och vad vill ni faktiskt göra? Vad planerar ni för lagstiftningsändringar som försvårar för oss som patienter att välja? Avslutningsvis, fru talman, måste jag säga någonting om det som Agneta Luttropp tog upp här tidigare. Det handlade om aborterna. Agneta Luttropp pratade en del om att andra än läkare skulle kunna få utföra medicinska aborter. Enligt vad jag känner till är det möjligt för läkare att delegera den rätten till barnmorskor, och det är något som fungerar ganska väl i dag. Dess värre är det inte just det här som står i den reservation som Agneta Luttropp yrkade bifall till, utan hon yrkade i stället bifall till reservation 15 som handlar om att vi i Sverige ska subventionera utländska kvinnors aborter i Sverige, alltså att de ska kunna komma hit och få en abort och vi ska betala. Det är något helt annat. Vi tycker inte att det finns något behov av att se över abortlagstiftningen i dagsläget. Om det vore så att den medicinska och tekniska utvecklingen förändrar dagsläget ska initiativet komma från professionen som vet hur det faktiskt ser ut. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Min fråga till Mats Gerdau i Moderaterna är hur han försvarar att socialutskottet och regeringen står bakom att vi i dag har en praxis vad gäller sena aborter som går i direkt strid med abortlagstiftningens krav på att inga aborter får genomföras på foster som kan överleva utanför livmodern. Att det är problematiskt med sena aborter kan knappast vara något nytt för Moderaterna. Redan 1997 fanns en motion underskriven av 19 riksdagsledamöter från ditt parti om att praxis för sena aborter behövde ändras. Nu har den medicinska utvecklingen gått ännu mer framåt. Ett barn som var 21 veckor och sex dagar gammalt har kunnat räddas, och samtidigt sker aborter i vecka 21 och vecka 22. Förra året gjordes 41 aborter i detta tidsintervall av sociala skäl, och man får anta att dessa foster var fullt friska. Hur kommer det sig att Moderaterna efter så lång tid fortfarande inte fått till stånd en förändring gällande praxis för sena aborter och att dagens betänkande inte ens bemöter denna problematik att gränsen för tidigast överlevande foster och gränsen för abort faktiskt överlappar varandra?
Fru talman! Det genomförs många aborter i Sverige i dag. Jag tror inte att någon kvinna genomför en abort lättvindigt, utan det är ett genomtänkt val varje gång det görs. Jag tycker inte att vi ska skuldbelägga de kvinnor som gör det. Jag tycker också, som jag sade i mitt anförande, att om det finns behov av att ändra abortlagstiftningen ska det bygga på vetenskaplig grund och komma från professionen själv. Jag tror inte att vi politiker ska tala om när det finns en lämplig gräns eller vilken typ av insatser som ska göras. Jag blir lite förvånad, eller kanske ändå inte, över att den enda sjukvårdsfråga som Sverigedemokraterna, ett av riksdagens partier, lyfter fram här handlar om aborter. Det finns en ganska bred flora av sjukvårdsfrågor som är rätt intressanta att diskutera. Det är vårdval, det är köer, det är jämlik vård, det är rättvisefrågor och det handlar om cancerstrategi och läkemedel, och det har Sverigedemokraterna inte en endaste uppfattning om. Jag tycker att det är något märkligt, måste jag säga.
Fru talman! Vi har väldigt mycket politiska förslag som vi vill föra fram när det gäller sjukvården i stort. För att ta del av detta är det bara att läsa vår vårproposition som kommer snart om våra reformer inom sjukvården! Här har vi ett betänkande som berör olika enskilda motioner gällande sjukvården, och vi har tre motioner om abortfrågan som vi tycker är en viktig fråga och som vi vill lyfta upp. Därmed inte sagt att vi inte vill driva en bred politik allmänt sett när det gäller sjukvård. När det gäller frågan om sena aborter pratar jag inte om att skuldbelägga kvinnor. Det handlar om att ha en praxis för abort som följer vår svenska lagstiftning. Mats Gerdau säger att vi får vänta på vetenskapen och att det är därifrån initiativen ska komma, men det är väl lite märkligt om Sveriges riksdag inte ska kunna reagera när vi upptäcker att det finns förhållanden i svensk sjukvård som inte lever upp till svensk lagstiftning! Det är ju fallet när denna praxis att godkänna aborter upp till vecka 22 ligger kvar samtidigt som det går att rädda foster så tidigt som i vecka 21. Gränserna överlappar varandra, och därmed kan det förekomma aborter av foster som är livsdugliga. Jag tycker att Mats Gerdau åtminstone kunde ge en kommentar om vad han anser om att det förhåller sig så. Vill Mats Gerdau kanske upphäva det här livsduglighetskriteriet för att det inte är så viktigt? Jag skulle också vilja ha en kommentar om hur Mats Gerdau ser på de rapporter som har kommit om foster som lever efter abort. Ska vi vänta på att vetenskapen har något uttalande där också, eller kan kanske Moderaterna och regeringen faktiskt agera så att det sker en förändring av abortlagstiftningen så att inte så utvecklade foster ska aborteras?
Fru talman! Jag tycker att det är ganska allvarliga insinuationer från Julia Kronlid här om att massor av läkare i Sverige bryter mot svensk lagstiftning när de utför aborter. Jag tror inte riktigt att det är så. Om det vore så skulle det vara en fråga för i första hand Socialstyrelsen och vårt rättsväsen som ska följa det som händer i Sverige. Socialstyrelsen har ju ett tillsynsansvar när det gäller att man följer svensk lagstiftning och alltså håller den kvalitet och gör på det sätt som våra lagar föreskriver. Julia Kronlid insinuerar att man inte gör det. Jag delar inte den uppfattning som Julia Kronlid ger uttryck för.

Fru talman! Jag vill egentligen fråga Mats Gerdau samma fråga som jag hade förra gången vi debatterade. Det finns en grupp människor som lever här i Sverige som saknar hälso och sjukvård. Det är ett oändligt lidande som pågår varje dag, när människor har gömt sig därför att de inte har fått asyl och av olika skäl väljer den tuffa tillvaro det är att leva gömd, eftersom de inte anser sig kunna åka hem. Det är människor som är papperslösa. Jag har varit på Rosengrenska en gång till. Det är de som på ideell basis hjälper papperslösa i Göteborg. Där kommer det hundratals människor, vuxna och barn. Många har behov av direkt sjukvård och har större problem ibland. Man har också svåra trauman och upplevelser som man behöver hjälp med. Personer från Rätt till vård-initiativet har varit i utskottet. Jag antar att du till skillnad från mig hade möjlighet att vara med. Du har lyssnat på alla de synpunkter som man har från läkare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer och allt vad det är som står bakom Rätt till vård-initiativet. Jag vill fråga dig: Är det på väg en rätt till sjukvård även för dem? Detta är en viktig mänsklig rättighetsfråga. Vi har fått kritik för detta, men det viktigaste är ju alla människor som far illa under tiden. Det finns en utredning som inte har gått ut på remiss som innehåller bra förslag. Vad händer nu, för att dessa människor ska få den rättighet som de ska ha?
Fru talman! Den utredning som finns bereds för närvarande inom Regeringskansliet, på Socialdepartementet och andra departement. Man arbetar med att ta fram ett komplett underlag som man sedan ska kunna skicka ut på remiss. Det är det besked som vi har gett tidigare och det besked som gäller fortfarande. Jag blev glad när Eva Olofsson begärde replik, för då kan jag ställa lite motfrågor. I sitt huvudanförande var Eva Olofsson väldigt skeptisk mot Sankt Görans Sjukhus och Capio och det fria vårdvalet, utan att på något sätt tala om på vilket sätt det var problem med att Sankt Görans Sjukhus drivs som i dag, som det har varit i tio år. Som jag förstår är det omvittnat väldigt god kvalitet där. Man ligger, tror jag, längst fram i Stockholms län när det gäller kundnöjdhet, väntetider och medicinsk kvalitet. Det finns inga gräddfiler. Det är ingen som nekas vård, vilket Eva Olofsson insinuerade inledningsvis. Du får faktiskt utveckla detta lite grann. Handlar det bara om ideologiska skäl från en marxist som inte tycker om privat verksamhet, eller finns det något annat som är ett sakligt skäl som gör att ni inte vill ha mångfald och valfrihet? Det är likadant med vårdvalet i primärvården. Du hävdade att det förebyggande arbetet har tagit stryk. Det är möjligt att det är så på en del håll. Men det är inte lagstiftningens fel, utan det är upp till varje landsting att utforma regelverk som främjar förebyggande arbete och besök och att man tar hand om de mest sjuka och sådant. Det har ingenting med lagstiftningen att göra. När oppositionen skriver i sina motioner och reservationer att det är omfattande problem med lagstiftningen skulle jag gärna vilja ha lite klargöranden. Vad är det för problem med själva lagstiftningen?
Fru talman! Jag vill återgå till min replik på Mats Gerdau, som ändå sitter i regeringen. : Nej, det gör jag inte.) Man bereder och bereder den här frågan, men under tiden tar barn och vuxna stryk. De får inte den sjukvård som de har rätt till. Hur länge ska man hålla på och bereda? När kommer det ut? Varför kan man inte skicka ut den utredning som finns på remiss? Det är ju normalt. Då hade man fått in synpunkter från en himla massa håll som man hade kunnat ta med i beredningen. Det är inget normalt förfarande. Det är en utredning som är bra. Den sitter man bereder och låter inte alla möjliga andra instanser, som landsting, kommuner, läkarförbund, vårdförbund etcetera, tycka till om, för att få in synpunkter, om det finns något som brister i utredningen. Varför ligger man på utredningen? Varför kommer den inte ut? Varför ska de här människorna vänta? Det undrar jag, Mats Gerdau. Sedan kan jag kort svara dig om det andra, men jag vill att du svarar på den fråga som jag ställer till dig i den replik som jag tog på dig. Det handlar om hur vi ser på sjukvård efter behov, på jämlik sjukvård, på vad skattepengar ska användas till och på vem som ska ha makten över sjukvården, om det är valda instanser eller om stora riskkapitalbolag ska ge sig in i hälso och sjukvården. Vilken makt kommer de bolagen att få? Man kan se hur Stockholms läns landsting avlövar själva landstinget, den offentliga verksamheten, och slår sönder vårdkedjorna. Du frågade. Javisst, gör man det. Du sade något väldigt roligt. Först sade du: Okej, här har vi en kömiljard, här går det så bra, och det är inga väntetider. Men sedan sade du att specialisterna måste privatiseras eftersom folk satt hemma och väntade och hade ont och inte kom till doktorn. Jag fick inte ihop de två delarna, Mats Gerdau. Självklart handlar det om att vi lägger ut stora akutsjukhus som stora företag får. Alla vet att det var jättesvårt för någon annan att ta över efter Capio. Den makten vill vi inte ge till riskkapitalister, och vi vill också ha skattepengarna till hälso och sjukvården.
Fru talman! Jag upprepar precis det jag sade alldeles nyss. Frågan bereds. Jag tror att underlaget, som vi hade fått från utredningen, inte var riktigt komplett. Regeringen bedömer att man behöver mer underlag, så att de som ska ta ställning till det här sedan får ett bra, gediget och fullödigt underlag, så att de också kan ta ställning. Från moderat sida tycker vi att det är viktigt att utvidga rätten till vård också till fler grupper, precis som vi har sagt tillsammans inom Alliansen och tillsammans med Miljöpartiet. Vi tänker inte backa från det heller, utan det kommer när det underlaget är klart. Jag välkomnar att jag åtminstone fick ett svar av Eva Olofsson. Det var rätt tydligt. Det är inga kvalitetsbrister som gör att man inte vill ha en mångfald i vården och fler vårdgivare, utan det är enbart ideologiska skäl som gör att marxister i Vänsterpartiet inte ser någonting annat än offentligt driven vård. Vi i vårt parti tycker att det är jätteviktigt med en offentligt finansierad vård som är tillgänglig för alla och jämlik för alla. Men sedan ska det finnas flera utförare, så att man som patient får mer makt. Eva Olofsson vill ha mer makt som politiker. Jag tycker att det är bra att jag som politiker får lite mindre makt och att medborgarna får lite mer makt. Det är det som vi moderater och vi i Alliansen står för. Det var ett tydligt och bra klargörande. Tack för det!

Fru talman! Jag begärde replik på Mats Gerdau när vårdgarantin kom upp och vårt förslag om patientkontrakt. Vårdgarantin anger inom vilken tid vården ska ges. I september 2008 lanserade också den borgerliga regeringen den så kallade kömiljarden. Tanken med det här delar jag - det är ju att få bort köerna - jag vill ha sagt det. Men vad vi har sett på vägen är att det också har uppstått en hel del komplikationer med det här. Konstruktionen med en kömiljard inbjöd till fiffel med siffror för att man skulle kunna nå målet. Jag känner till Region Skåne ganska väl. Där fanns det flera olika köer. En del flyttades över till en kö som inte var den officiella kön, och då räknades man inte, så att säga. Läkare har på senare tid pekat på problemet med att sjukvården prioriterar yngre och friskare patienter på bekostnad av kroniskt sjuka. Det är nybesöken som, så att säga, ger pinnar. Jag, som själv jobbade inom sjukvården, såg hur remisser som hade skickats kom tillbaka. Man bad om att få nya remisser med nya datum. Det var för att få bort några månader som de hade legat och väntat. Vi har upptäckt med tiden att det fanns en hel del sådana bekymmer. Det här pekar regeringen själv på - det kan man se i betänkandet. Där säger man att det är viktigt att följa upp den lagreglerade vårdgarantins effekter. En fråga som enligt regeringen är särskilt relevant att följa berör eventuell förekomst av undanträngningseffekter, det vill säga situationer när lägre prioriterade patienter ges vård före patienter som har högre prioritet. Det är utifrån den här diskussionen - och det tar jag upp i nästa replikskifte - som vi lyfter fram förslaget om patientkontrakt.
Fru talman! Jag kan hålla med om att det finns tendenser till fiffel och fusk. Man skapade nya köer och sådana saker. Men så fort vi har fått kännedom om något sådant har vi täppt till hålen. Det ska inte vara på det här sättet, utan man ska räkna alla som väntar. Jag tänker på så kallad självvald väntan. Vårdgivaren har kanske sagt: Visst kan du väl vänta till i september när doktor Karlsson är ledig. Så ska det naturligtvis inte vara. Jag tycker att det finns skäl att se över hur vi ytterligare kan skärpa reglerna för att man ska få ta del av kömiljarden. Det har vi också gjort under resans gång. Från början var det inom tre månader. Nu får man också pengar när man uppfyller det här inom två månader. Detta gör vi för att hela tiden korta köerna och korta väntetiderna och göra vården ännu mer tillgänglig. Jag tycker att det finns skäl att fundera över om man också ska ta med tiden för diagnostisering. Det handlar alltså om att komma till en magnetröntgen och få andra prover tagna, gjorda och analyserade. Detta ligger liksom utanför det hela i dag. Visst finns det sådana skäl. Men det förtar inte det stora värde som vi har fått med den här kömiljarden, nämligen att vården är mycket mer tillgänglig i dag och att köerna är mycket kortare. När Socialdemokraterna styrde pumpade man in miljard efter miljard till dem som hade långa köer och långa väntetider. Men det hände ingenting, för kravet för att få pengar var att man hade väntetider. Nu har vi gjort precis tvärtom. För att få pengar måste du minska köerna, och det ger en jätteeffekt. Det jag funderar på och som jag också frågade om i mitt anförande i talarstolen gäller det vårdkontrakt som Socialdemokraterna lanserar här. Det ska bygga på att man kommer överens. Vad händer om man inte gör det, om man inte vill vänta ett halvår på en operation och om man inte vill ha den vårdgivare som landstinget pekar ut? Vem har makten i slutändan? Är det vårdgivaren, eller är det den enskilda patienten?
Fru talman! Ett problem med dagens vårdgaranti är att det är väntetid vid varje undersökning, varje besök eller varje behandling. Det är inte den sammanlagda väntetiden vi pratar om. Men för patienten eller individen, eller vad vi kallar det, är det viktigt med den sammanlagda tiden. Det är det som det handlar om för den enskilda personen. Det vi föreslår är ett patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso och sjukvården, besök och undersökningar, röntgen och remisser. Mats Gerdau var själv inne på att vissa delar kanske kunde plockas in i vårdgarantin. Det känns bra att vi möts lite grann. I det här kontraktet, som jag ska precisera, ska det finnas en tidsplan för remisser, återbesök och eventuella behandlingar. Det handlar om att övergången mellan olika vårdenheter fungerar. Och patienten ska inte själv behöva vara den som ringer runt till olika vårdgivare eller kökanslier. Jag som har varit sjukskriven i två månader från utskottet vet hur mycket tid man lägger på att hålla på och ringa runt för att man inte får besked. Det ska finnas kontaktpersoner. Man ska veta vem man ringer, för det är inte patienten som aktivt ska vara den som ska gå runt och handla på den här sjukvårdsmarknaden. Vi tror att det här gör att vi faktiskt får en betydligt bättre sjukvård och en humanare sjukvård för patienterna.
Fru talman! Jag noterar en sak. Trots att Ann Arleklo har haft två gånger på sig tog hon inte chansen att svara på: Vem har makten om man inte kommer överens? Men det är för att hon inte vågar tala om att det är politikerna och landstinget som ska ha makten. Patienterna ska inte få mer makt när Socialdemokraterna får regera. Det är det som är så tråkigt med det hela. Det är tråkigt att ni inte vågar vara tydliga med att det är detta ni faktiskt vill och står för. Jag tycker förvisso att det är viktigt, precis som Ann Arleklo säger, att den sammanlagda vårdtiden ska vara kort. Men det vet man ju inte när man söker doktorn för första gången. Du vet ju inte vad det är för åkomma eller för sjukdom du har. Därför tycker jag att det känns rätt viktigt att du vet, innan du går till husläkaren eller till vårdcentralen, att du ska få kontakt första dagen. Uppfattar läkaren att du behöver komma till en specialist ska det ske inom en viss kort tid. Uppfattar specialisten sedan att du behöver en behandling, en operation eller någonting annat ska det inte ta alltför lång tid. Med det här vet man, som sagt, kanske inte alltid från början. Det vi gör är att vi hela tiden skärper reglerna för kömiljarden och vårdgarantin, så att patienter får en så kort väntan som möjligt från början till slut. Tyvärr har inte Socialdemokraterna bidragit någonting till det här. Ni har inga konkreta förslag på hur det ska bli bättre. Det här kontraktet kanske låter fint. Men vad händer om man inte blir överens? Hela upplägget är att vården och patienten ska komma överens. Vad händer om man inte gör det? Där är Ann Arleklo och Socialdemokraterna helt svarslösa, för de vill fortfarande att landstinget ska ha makten och få bestämma. Det tycker jag är jättetråkigt. Vi moderater tycker inte att det ska vara på det sättet i alla fall, kan jag säga.

Fru talman! Det är precis som Mats Gerdau inledde med att säga. Det här är ett motionsbetänkande, och det spretar. Jag vill först säga några allmänna ord. Jag är stolt över det arbete som Folkpartiet och de andra tre allianspartierna bedriver inom det här området. Det händer väldigt mycket. Det som vi också tog upp i samband med läkemedelsbetänkandet är att vi försöker komma till rätta med problem. Det gäller till exempel vårdköer och när vi startar en sådan aktivitet som kömiljarden. Då följer vi hela tiden resultaten och rättar till problem när vi finner sådant som Ann Arleklo var inne på. Jag tänker på det som hände i Skåne, hur man försökte komma åt pengarna genom att ordna om i de här köerna. Det vi naturligtvis arbetar för är hälso och sjukvård efter behov. Vi arbetar även för jämlik vård, och där ser vi tyvärr i dag att det finns en åldersdiskriminering. Det finns också problem med att män och kvinnor behandlas olika. Sådant arbetar vi vidare för att komma till rätta med, och får vi nu den lag mot åldersdiskriminering som är på gång är den ett redskap i det sammanhanget. Vi arbetar för kvalitet. Den solidariska finansieringen är grunden, men utförandet kan ske i både offentlig och privat regi. Väldigt viktigt är också patienternas självbestämmande, vilket även Mats Gerdau var inne på. Det är patienten som bestämmer över vad han eller hon vill ta emot och inte. Det är väldigt viktigt att självbestämmandet finns med under hela livsresan, ända till livets slutskede där vi har exempel på att ingrepp har förvandlats till övergrepp, som Daniel Brattgård brukar uttrycka det. Det sker en självrannsakan inom vården när det gäller att efterhöra vad den enskilde känner är till nytta. En del motioner handlar om det som landsting och kommuner har ansvar för, men det finns en frustration över att det inte alltid går så fort eller åt riktigt rätt håll. Det är dock tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen som har ett stort ansvar för att rätta till detta. Regeringen har gjort en rad insatser för att stärka patientens ställning. Här kommer LOV in som ett viktigt instrument. Den inrymmer faktiskt det som Socialdemokraterna tar upp, nämligen certifiering. Man lägger en ribba, och den ska man vara över för att kunna arbeta inom ramen för LOV. Här är det så att landsting och även kommuner måste lära sig att på ett bra sätt formulera vilka krav och certifieringsgrader som behövs. Här finns en hel del arbete på gång. När det gäller patienträttigheterna och den tidsplanerade vårdkedjan har vi en utredning på gång som kommer in på frågan. Men det är inte alldeles enkelt att från början säga att detta kommer att ta så och så många dagar. Det beror ju väldigt mycket på vilken diagnos man kommer fram till. Man har en patient som kommer till primärvården med ett symtom, och så ska man då försöka hitta orsaken till det. Vad som sedan ska göras beror på vilken diagnos det handlar om, och det kan ta olika lång tid. Det som är det viktiga är att det är ett flyt i åtgärderna, insatserna och diagnostiken. Tillsynen har skärpts. Patientsäkerhetslagstiftningen är väldigt viktig i det sammanhanget. Socialstyrelsen har fått ökade resurser. Från Folkpartiets sida menar vi att hela arbetet med tillsynen bör lyftas över i en egen myndighet, eftersom det har blivit en sådan omfattning på det hela. När det gäller syndabocksletandet vill jag understryka att när det handlar om systemfel är det det man ska fokusera på. Sedan finns det en och annan som inte är en bra vårdgivare, och det ska man naturligtvis också komma åt. Vad gäller Missbruksutredningen har remissvaren kommit in, och de spretar. Regeringskansliet har sorterat upp dem utifrån olika inriktningar, och arbete pågår för att se vilka förslag som ska läggas fram till riksdagen. Det finns naturligtvis olika synpunkter från kommun och landstingssidan om huvudmannaskap och sådant, men jag är övertygad om att denna utredning kommer att landa i bra förslag. Det finns en motion om livets slutskede som har ett eget avsnitt här. Där har Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande behandling varit väldigt viktiga. En människa som har legat i respirator i många år ska efter noggrann utredning kunna få sin vilja igenom om man vill avsluta den behandlingsinsatsen. I det här sammanhanget är det också väldigt viktigt med den ställföreträdarutredning som är på väg att komma i gång. I det sammanhanget vill jag bara säga ett par ord om självmord. Som jag också har sagt tidigare i kammaren är begås en fjärdedel av självmorden av människor över 65 år. Just i dag på morgonen fick jag några artiklar som tar upp självmord i anslutning till att man har fått en cancerdiagnos. Tidigare har det funnits arbeten om ALS och Huntingtons sjukdom. Det är oerhört viktigt att vi blir medvetna om att dessa patienter behöver särskilt stöd när de just har fått sin diagnos. I ett tidigare inlägg togs det här med aborterna upp. Jag har upplevt en tid när vi inte hade den svenska abortlagen. Jag har funnits vid obduktionsbordet med kvinnor som har avlidit som en direkt följd av en illegal abort och kvinnor som hoppat från nionde våningen därför att man inte såg någon annan utväg när man hade blivit ofrivilligt gravid. Nu överskrider jag mina åtta minuter, men jag måste ändå understryka att den abortlag som vi har i Sverige innebär att vi inte ser några illegala aborter. Barn kommer till världen önskade. Kvinnor föder de barn de har önskat. De av er som hörde Alf Svensson i Godmorgon, världen! i söndags fick också en redovisning av hur han förändrade sin syn på aborter när han hade varit biståndsminister och sett ute i världen konsekvenserna av de olika ländernas brist på bra abortlag. Den svenska lagen är så utformad att kvinnan själv bestämmer om hon kan ta ansvar för ett barn, och det finns lämpliga tidsgränser. När vi kommer till de mycket sena aborterna har Folkpartiets ledamot i Rättsliga rådet just berättat för mig att de beslut man tar om sena aborter handlar om svårt missbildade barn. Det är viktigt. När det gäller det här med 21 veckor och så vidare pågår bland barnläkare en diskussion om hur de barn som föds mycket tidigt kan gå ett bra liv till mötes. Är det kanske vård i livets slutskede vi ska ge de här barnen? Det finns nämligen en rad barn som tyvärr går vidare till ett liv med mycket, mycket svåra handikapp utan något medvetet liv. Precis som Mats Gerdau sade måste professionen få diskutera detta vidare för att komma fram till vilka riktlinjer man ska ha i det här sammanhanget. Nu har jag överskridit min tid med två minuter, men varav hjärtat är fullt och så vidare.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 I detta anförande instämde Anna Steele .
Fru talman! Först vill jag instämma i allt det du sade om rätten till abort, Barbro. Jag kan instämma i det Mats Gerdau sade också. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har kvar kvinnors rätt till abort och att barn ska födas önskade. Jag skulle egentligen vilja ställa samma fråga till dig som till Mats Gerdau, om rätt till sjukvård för papperslösa och flyktingar. Jag tycker inte att jag har fått något svar från Mats Gerdau mer än att man bereder och bereder. Det är egentligen en skam att vi har det som vi har det, att de här människorna inte har rätt till sjukvård. En del landsting har tagit det här beslutet på egen hand, men även där landstinget har tagit beslutet är det väldigt mycket som sker på ideell basis och många människor som inte får den sjukvård de ska ha över huvud taget. När kommer det ett förslag som ger gömda och papperslösa rätt till hälso och sjukvård?
Fru talman! Jag svarar Eva Olofsson som jag svarade vid en tidigare debatt att Folkpartiet vill att den här utredningen ska ut på remiss. Vi driver på och vi driver på. De signaler jag får är att det går framåt i Regeringskansliet, men jag kan inte ge några tider. Jag ser samtidigt att landsting efter landsting på eget initiativ inför den här möjligheten. Det tycker jag är utmärkt utifrån en mänsklig utgångspunkt, men också för att vi då får mer och mer fakta om vad det här egentligen kostar. Det finns en kostnadsberäkning i utredningen. Den har ifrågasatts, men det finns andra som säger att den är korrekt. Det är en ganska liten kostnad i förhållande till vad hela hälso och sjukvården kostar. Det är det svar jag kan ge Eva Olofsson i dag.
Herr talman! Jag bor ju i ett landsting, Västra Götaland, som har infört rättigheter, men så länge vi inte har en tydlig nationell rättighet kan vi ändå konstatera att det finns en rädsla för att personalen inte ska förstå och känna till. Människor blir ibland fel bemötta och de vågar inte riktigt. Fortfarande är det så att de ideella, som Läkare i världen och Rosengrenska, för i Stockholm har landstinget också tagit det beslutet, bedriver en väldigt stor del av den sjukvård som de här människorna behöver och har rätt till. Jag hoppas verkligen att den rätten kommer. Det blir många gånger en kostnad av att inte ha rätten till sjukvård. Det händer ju att människor får sjukvård i ett alldeles för sent skede därför att de inte fångas upp av den ordinarie sjukvårdsapparaten. Jag hoppas verkligen att rätten till sjukvård kommer och att man faktiskt ser på den kostnaden också. Sedan skulle jag vilja ställa frågan om de patienter som har ME. Det är en grupp som är väldigt hårt drabbad i dag. Jag känner personligen människor som har drabbats av den här sjukdomen och vet att man har tvingats utomlands för att få den specialisthjälp man behöver. Och jag vet att den enhet i Stockholm som har startat har fått en lång kö med en gång. De kan inte ta emot alla som inte har kunnat tas om hand av sjukvården i övrigt. Jag vet av de mejl jag har fått att man hade väldigt stora förväntningar på att fler partier än Vänsterpartiet skulle säga någonting i den här frågan. Jag har fått förklara för många att en motion inte innebär att förslaget går igenom i riksdagen utan att man uppmärksammar frågan. Men jag skulle vilja ställa frågan till dig, Barbro Westerholm: Vad tycker Folkpartiet och du att man ska göra för dem som har drabbats av ME?
Herr talman! Folkpartiet som sådant har inte diskuterat frågan. Själv håller jag på och läser in mig på den. Det här är ett reellt problem och det här är patienter som är illa ställda därför att sjukvården kan för lite och inte tar, skulle jag vilja säga, deras problem på allvar. Det som gör mig beklämd när jag nu läser in mig på det hela är att det inte är någon bra prognos. Man har inte hittat någon riktigt bra behandlingsmetod. Det gör att det också måste till forskningsresurser här för att finna orsaken. Sjukdomen kommer tydligen i anslutning till infektioner som följs av en sådan här abnorm trötthet. Hur man ska behandla är inte klart, men det är väldigt bra att det är fler och fler läkare som börjar intressera sig för den här sjukdomen. På det sättet kan vi också få mer kunskap om hur man ska kunna lägga upp en strategi för hur patienten ska kunna leva ett bra liv med sjukdomen så länge vi inte hittar någon bra behandling för den. Mer än så kan jag faktiskt inte säga i dag, men det är vad jag tycker just nu.

Herr talman! Barbro Westerholm lyfte fram problematiken med illegala aborter. Då vill jag säga att det inte är så att vi på något sätt vill omöjliggöra aborter i Sverige. Vi vill ha fri abort till vecka 12 och efter en prövning upp till vecka 19. Möjligheten till abort ska självklart fortfarande finnas, men vi vill att det ska vara en rimlig abortlagstiftning som tar hänsyn till olika aspekter av abortfrågan. Då tycker jag att vi bör diskutera sena aborter utifrån den medicinska utveckling som har skett när det gäller att rädda barn väldigt tidigt. Barbro Westerholm sade i sitt anförande att de aborter som görs sent i graviditeten rör sig om svårt handikappade barn. Då undrar jag om Barbro Westerholm lyssnade på det jag framförde i mitt anförande. Enligt en utredning som riksdagens utredningstjänst har gjort, där man har gått igenom de beslut som har tagits i Abortnämnden, en del av Rättsliga rådet, har det framkommit att det förra året gjordes 41 aborter mellan vecka 21 och 22 av sociala skäl, där det alltså inte förelåg några fosterskador. Då undrar jag vad Barbro Westerholm har för kommentar till det. Det jag vill framhålla är just problematiken när det görs aborter av fullt friska foster vid nästan exakt samma tidpunkt som det också går att rädda barn. Barbro Westerholm sade att vi ska ta hänsyn till att de här barnen kan bli svårt handikappade, men det är inte så att alla blir det. Det finns de som räddas väldigt tidigt, som i vecka 22, som kan leva fullt normala liv också.
Herr talman! Först och främst är det för tidigt att stanna vid tolfte veckan. Människor har ju rätt till fosterdiagnostik. Även om man kan få fram tidigare och tidigare om det är ett skadat foster eller inte är det mellan den tolfte och den artonde veckan som diagnoserna i stor utsträckning ställs. Kvinnor och par måste själva ha rätt att välja om de vill gå igenom fosterdiagnostik eller inte och sedan bestämma sig för om de vill fortsätta graviditeten eller inte. Det ska inte samhället gå in och ha synpunkter på. Det är deras val. Det är deras självbestämmande som ska gälla. Vården ska ställa upp och stödja dem oavsett vilket beslut de tar. Det här är oerhört viktigt för att vi ska ha en mänsklig vård där man ska känna sig trygg. När det gäller de sociala skälen måste man gå bakom varje individuellt fall för att se vad som ligger bakom de beslut som har tagits och inte se på statistiken. Jag vet, för jag har gjort analyser vid tidigare tillfällen när den här diskussionen har kommit upp, att det här är extremt bekymmersamma fall. Det är människor i en väldigt svår situation. Det var alltså 41, sade du, förra året. Det är alltså väldigt få fall det handlar om. Det som jag tycker är det viktigaste att vi diskuterar är hur vi förebygger att man blir oönskat gravid. Där är Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet på G.
Herr talman! Vi vill ju att aborter fortfarande ska vara möjliga efter vecka 12, men efter en prövning. Huruvida man efter en fosterdiagnos ska bestämma om man ska göra abort eller inte får ske efter en bedömning utifrån hur de här synnerliga skälen ska vara. En sådan bedömning sker redan i dag mellan vecka 18 och vecka 22. Men vad gäller fosterdiagnostiken kan jag fråga tillbaka om Barbro Westerholm tycker att det är rimligt att man genom fosterdiagnostik ska kunna få reda på kön och sedan göra abort fritt på grund av att det är en flicka. Det är möjligt med dagens abortpraxis. Jag vill framhålla att även om det föreligger väldigt tunga skäl har vi ändå en abortlagstiftning som talar om att vi inte ska göra aborter på livsdugliga foster. Det är den huvudlinje som jag har velat föra fram i dag. Om det är friska foster där det sker av sociala skäl kan de vara livsdugliga. Det är den aspekten jag vill föra fram. Då hade det kanske varit möjligt att göra aborten tidigare i stället. Gällande förebyggande arbete lyfter utskottet fram att man vill förebygga oönskade graviditeter. Det är absolut jätteviktigt, och jag skriver under på det. Men jag undrar hur Barbro Westerholm ser på det som vi har framfört i vår motion om att också gå till botten med bakomliggande orsaker. När en kvinna står inför en abort kan det vara så att hon på grund av olika yttre omständigheter upplever en press utifrån. Vi har hört historier om kvinnor som har känt sig pressade från anhöriga, vårdpersonal och myndigheter, som anser att det bästa beslutet nog vore att göra abort. Man lägger den pressen på kvinnan. Borde man inte utreda hur det är med det, så att vi bättre kan stötta kvinnor som vill föda sitt barn men har svåra omständigheter?
Herr talman! Kön är inte giltigt skäl för abort. Men detta står mot kvinnans eget val. Det förs en diskussion om detta inom läkarkåren. Ingen vill abortera på grund av kön. Men det är en fråga som är mer aktuell i andra länder än i Sverige. När det gäller kvinnor under press handlar det i så fall om undantagsfall. Vi lever i ett land där det inte är någon enkel sak för en kvinna att gå och göra en abort. Det är väl överlagt och övertänkt. Det är snarare den brottningskamp man har inom sig själv innan man tar beslut som är det svåra. Yttre press är inte skälet här.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet och avslag på motionerna och reservationerna. Är det någon som kommer ihåg hur det såg ut i Sverige i januari 2006? Man blev tilldelad en vårdcentral. Tyckte man inte om personalen var det bara att bita ihop eller stanna hemma. Min mormor kunde inte välja vem som skulle komma hem till henne med mat och annan hemtjänst. När jag fick pollenbesvär på våren kunde jag inte titta in i min Icabutik ett par hundra meter hemifrån, utan fick snällt ta mig till ett apotek, som ofta hade stängt. När jag skadade mitt knä visste jag att jag kunde få vård, men jag hade ingen aning om hur länge jag skulle få vänta. Att det skulle ta ett och ett halvt år till operation i Göteborg visste varken jag eller sjukvården, för ingen hade koll, och ingen mätte köerna. Under Alliansens första mandatperiod sjösatte vi flera stora reformer för att råda bot på de problem vi upplevde. Vårdvalet gjorde att jag kan välja den vårdcentral som passar mig bäst, inte bara den som ligger närmast mitt hem. Jag går dit där jag känner mig nöjdast och där det är lättast att få tider. Genom lagen om valfrihet kan min mormor nu välja om hon vill att kommunen eller någon annan ska utföra hemtjänsten, även om hon nyligen har flyttat till ett äldreboende. När gräspollensäsongen drar i gång behöver jag inte bekymra mig om jag glömt mina allergipiller hemma när jag åker på scoutläger, för jag kan titta in på närmaste bensinmack. Och jag vet hur lång tid det skulle ta om jag skadade knät igen. Tack vare kömiljarden och tillgänglighetssatsningar vet jag dessutom att jag inte skulle behöva vänta lika länge. Alla reformer är dock inte perfekta. Det är bäst att erkänna det med en gång. Det finns detaljer som borde ordnas, lösas eller utredas mer. 24-timmarsregeln pratade vi om tidigare. Tidigare i debatten nämndes också de undanträngningseffekter som kömiljarden eventuellt har skapat och som det är säkert bra att utreda vidare. Det går att förfina och justera de instrument som vi infört. Det gäller att komma ihåg att detta är stora reformer. Man kan inte tro att man gjort något perfekt från början. Tror man det har man tagit sig vatten över huvudet och kommer snart att drunkna i problem. Med ödmjukhet, tålamod och stolthet kan vi däremot vara glada över de framsteg som vi faktiskt har gjort. Samtidigt ska vi spetsa till dem ytterligare för att inte bara flyta utan också sväva fram. Det är också viktigt att bredda de reformer som är genomförda. Kraven på kömiljarden ska givetvis gradvis öka, och motsvarande system har införts och utökats när det gäller patientsäkerhet. Vi i Centerpartiet är också glada för Missbruksutredningen. Vi tycker att sjukvården verkligen bör ha det samlade ansvaret för missbruksbehandlingen. Alla som är fast i ett missbruk ska givetvis få individuell behandling med vetenskapliga och beprövade metoder. Herr talman! Jag såg för inte så länge sedan Håkan Juholt. Han rasade mot privatiseringar och vinster i vården. Han ville omreglera och påreglera. Nu vill Stefan Löfven enligt uppgifter som jag läst nyligen till och med ha privata vårdföretag. Han vill överlåta åt kommunerna att själva organisera sin vård. Han kan till och med tänka sig att sälja sjukhus, trots att man hade en extremt aggressiv kampanj från Socialdemokraterna inför omvalet i Västra Götaland där man hotade med att det var just detta som borgerligheten ville. Hur ska Socialdemokraterna ha det egentligen? När svänger vindflöjeln nästa gång? Jag tror att den som vill ha verklig valfrihet och möjlighet att själv bestämma vem som ska behandla en gör klokt i att rösta på Alliansen nästa gång, innan S byter både partiledare och åsikt igen. För oss i Centerpartiet är det nämligen kvalitet och inte upplåtelseform som är det viktigaste. Den bredd som uppstått sedan vårdvalet infördes har enligt Konkurrensverket visat att både de privata och de offentliga vårdcentralerna har blivit bättre. Samtidigt måste man understryka att de vårdskandaler som skett inom både offentligt och privat driven vård inte är acceptabla. Det behövs bättre uppföljning och granskning av vårdgivare. Det behövs också bättre kunskap hos dem som upphandlar och köper in vård inom kommuner och landsting. De måste få större stöd och bättre kompetens och våga ställa kvalitetskrav, för det är där vården börjar: hos den som bestämmer vilken vård som ska upphandlas. I den tidigare debatten talade jag mycket om vårdskador, men det tål att upprepas: Vårdskador som går att undvika är så förbaskat onödiga! De skapar lidande för patienten och en kostnad för landstingen. Det talas alltför ofta om att sjukhusen har svårt att få resurserna att räcka till. Visst sjutton blir det så om en stor del av resurserna används för att behandla människor som blivit sjuka av att vara på sjukhuset eller äta medicin! Sjukvården behöver medel, men en stor del av det behovet kan tillgodoses om vi bekämpar det onödiga lidande som vårdskador medför. Jag vill också sticka in en liten passus om sjukvårdens miljökonsekvenser. Det handlar om läkemedelsutsläpp som påverkar både djur och växter. Jag vet att exempelvis Centerpartiet i Stockholms län framgångsrikt har drivit kampanjer mot lustgasutsläpp. Det är också viktigt att alla delar av vårt samhälle hjälps åt i kampen för en giftfri och ren miljö. Här måste sjukvården lyfta sig ett snäpp. Jag är glad att de papperslösas situation har lyfts fram tidigare i debatten. Jag har precis som Eva Olofsson besökt Rosengrenska stiftelsen i Göteborg och sett vilket fantastiskt arbete de utför. Exempel finns över hela landet. Men det är ett arbete som inte borde behöva göras. Alla människor bör ha samma möjligheter till vård på lika villkor. Därför jobbar vi i Centerpartiet för att den utredning som nu bereds snarast ska ut på remiss, så att vi kan få till en lagstiftning på det här området. Precis som med apoteken vill Centerpartiet ha en trygg samhällsservice över hela landet. Det är därför viktigt att minska de skillnader som finns i vårdkvalitet. Det är varken rimligt eller acceptabelt att bostadsorten ska avgöra vilka behandlingar som erbjuds. Vi i Centerpartiet vill öka valfriheten. Vi vill att det ska bli möjligt att välja inte bara vilken vårdcentral, utan även vilket sjukhus, vilket landsting och till och med vilket land man ska få sin vård i. Jag kan fortsätta att lyfta fram reformer och förslag som regeringen planerar, gör och har gjort: cancerstrategin, den nationella läkemedelsstrategin, it i vården, innovationer i vården, organdonationer, Missbruksutredningen, vaccinationsprogram och så vidare. Men jag vill stanna här och konstatera att det är en omfattande hälso och sjukvårdspolitik som vi har från Alliansens sida. Det är en politik att glädja sig över och vara stolt över.

Herr talman! När man blickar tillbaka fem år och gör en jämförelse mellan Sverige år 2006 och nu kan man se att oerhört mycket har hunnit hända inom hälso och sjukvården. Det har skett en utveckling inom hälso och sjukvården där patientens makt och patientens rättigheter har stärkts, där vårdval har införts, där vårdköerna har halverats, där vårdgaranti har införts, där patientsäkerhetsarbetet har satts i fokus, där psykiatrin har fått ett lyft och där statens anslag till tandvården har fördubblats. Där har det skett en hundraprocentig ökning under perioden. De grupper som sällan går till tandläkaren får dessutom ett särskilt stöd. Kvalitetsregisterarbetet har utvecklats, läkemedelsförskrivningarna har börjat bli säkrare och äldre med många läkemedel får chans till läkemedelsgenomgångar. Samarbetsansvaret mellan landsting och kommuner kring de äldres behov har blivit förtydligat på olika sätt. Herr talman! Den lista som jag nu har läst upp skulle kunna göras mycket längre. De reformer och det utvecklingsarbete som allianssamarbetet har lett till har byggt på två grundläggande synsätt. Vi som kristdemokrater ser att dessa synsätt är en del av fundamenten i utvecklingen av sjukvården. För det första handlar det om att vården är till för den enskilde patienten. Det är ett patientfokus. För det andra handlar det om att kvaliteten som ges i vården ska mätas och redovisas öppet. Det är på det sättet vi kan skapa en utvecklingskraft - genom respekten för den enskilde och genom att ha en utvecklingskraft i och med att kvalitetsfrågorna står i fokus och mäts och redovisas öppet. Men det finns mer att göra. Mycket har blivit gjort, men det finns mer att göra. Vi är långt ifrån en jämlik hälso och sjukvård - en vård på lika villkor för hela befolkningen. Därvidlag har svenska folket under alltför lång tid levt i en mytbildning. Man har trott att det Sverige vi har haft under 70-talet som en följd av 50 och 60-talen och fortsatt under 80 och 90-talen var jämlikhetens paradis. Men när vi nu tittar på hälso och sjukvården visar det sig att vi historiskt har haft stor ojämlikhet. Det är en ojämlikhet som alliansregeringen och Socialdepartementet har tagit sig an för att se till att vi ska få en ökad jämlikhet ur olika synpunkter. Detta är en av våra stora utmaningar. Den andra stora utmaningen handlar om den redovisning som vi har levt med i många år utan att ta krafttag om. Det handlar om det oacceptabla i att misstag och felbehandlingar i sjukvården leder till att 100 000 människor drabbas av onödiga skador. Hela 3 000 människor drabbas av en för tidig död på grund av misstag eller felbehandlingar. Detta är oacceptabelt. Det är därför det nu pågår ett omfattande arbete initierat av den alliansregering där Socialdepartementet med våra kristdemokratiska ministrar har satt ut en tydlig färdriktning. Detta är inte rimligt i en modern svensk hälso och sjukvård. Därför måste vårdskadorna minska, och vi måste ha ett aktivt fokus på dessa områden. Herr talman! Bland de motioner som vi behandlar i betänkandet finns en om assisterat självmord. Det är något som vi kristdemokrater tar hundraprocentigt avstånd från. Vi värnar människolivet. Assisterat självmord strider också mot det som vi menar är grundläggande i läkaretiken. Detta avsnitt behandlas i betänkandet på s. 42-44. Jag vill då gärna citera vad som är skrivet utifrån Läkarförbundets etiska regler som antogs på förbundsfullmäktige 2009. Där skrivs bland annat: "Läkaren ska besinna vikten av att skydda och bevara människoliv och får aldrig medverka i åtgärder som syftar till att påskynda döden." Detta är viktigt att upprätthålla. Jag är glad över att socialutskottet i de skrivningar som finns i betänkandet på s. 44 har lyft fram vikten av Socialstyrelsens arbete med att utforma ett nationellt kunskapsstöd för en god palliativ vård. En god palliativ vård är det jag vill se som svar på den debatt som finns när man diskuterar en utveckling som innebär att man ska hjälpa människor att förkorta livet. Vi vill se till att sjukvården står i livets tjänst. Det är därför jag välkomnar de riktlinjer som är på väg och ser fram emot sommarens redovisning från Socialstyrelsen när det gäller kunskapsstödet för en god palliativ vård. Herr talman! Om det är något jag särskilt skulle vilja lyfta fram i betänkandet är det en önskan att fler läkare skulle söka sig till geriatrisk utbildning. Jag tror att det är oerhört viktigt om vi ska klara sjukvårdens utmaningar att det finns geriatrisk kompetens och en organisation där sjukvården samlar kompetensen kring åldrandets sjukdomar ungefär på samma sätt som man har gjort när det gäller barnsjukvård och barnkliniker. I det senaste numret av Läkartidningen, som vi har fått som riksdagsledamöter och som läkarna har fått del av, lyfter man fram Norrköping och Vrinnevisjukhuset. Där tar geriatriken ett helhetsgrepp, och man har den bästa livskvaliteten för de äldre genom äldremottagningar där geriatrik, allmänmedicin och internmedicin samverkar. Det är de tre specialistföreningarna som har gjort ett gemensamt dokument. Jag vill i debatten lyfta in att detta är ett föredöme för Östergötland och Norrköping men också för landet i övrigt. Jag vill påstå att vi i utvecklingsarbetet för hälso och sjukvården behöver sätta ytterligare fokus på detta. Jag hoppas att vi tillsammans kan åstadkomma det. Herr talman! En stor reform som innehåller en fördubbling av det ekonomiska anslaget är tandvårdsreformen från 2008. Vi har fortfarande, och vi har historiskt haft, jättestora debatter om tandvården och bristerna, där människor upplever att det är orimliga förhållanden. Regeringen har gått med på, och har gjort, en utveckling från ca 3 miljarder upp till 6 miljarder i anslag både när det gäller de stora insatserna och för att stimulera unga människor mellan 20 och 29 år och äldre över 75 år att oftare gå till tandläkaren. Tyvärr har vi inte sett effekterna av satsningen fullt ut. Det är lite synd eftersom det är en investering för framtiden att vårda sina tänder oavsett om man är ung eller gammal. Jag hoppas att man nu på webbplatsen 1177.se, där man kan man jämföra kostnadsförslag och behandlingar, får en ökad utveckling när det gäller att människor nyttjar detta. Tandvårdsreformen är en oerhört viktig del för en bättre hälsa. Färre hål i tänderna och mindre hål i plånboken - det är ungefär vad vår tandvårdsreform handlar om. Detta är också vad människor efterlyser när det gäller tandvårdsfrågorna. Herr talman! Jag ser att talartiden har gått ut, och jag ska bara kort nämna något med anledning av den diskussion som har framkommit med anledning av abortfrågan i olika delar. Vi kristdemokrater har sedan många år ett gemensamt medicinsk-etiskt program där vi har resonerat igenom och gjort vissa politiska gemensamma ställningstaganden kring de svåra etiska frågorna i livets början och livets slut och allt däremellan. Det är utgångspunkten för oss kristdemokrater i våra ageranden. När det gäller detta arbete vill jag säga att på s. 47-49 i det betänkande vi nu behandlar redovisas bakgrund och pågående arbete i regeringen. Det har också funnits en redovisning av socialministerns svar på interpellationer, där det tydliggörs vad vi nu kan åstadkomma och hur vi nu ser på utveckling. Med denna hänvisning till vårt medicinsk-etiska handlingsprogram och till det arbete som pågår i regering och riksdag ber jag att få tacka få ordet och yrka bifall till socialutskottets förslag i betänkandet.

Herr talman! Kristdemokraterna har under ett antal år regelbundet väckt motioner om att just ändra praxis vad gäller sena aborter. Det finns även motioner att läsa om att sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. För ett antal år sedan uttryckte både er förra partiledare Alf Svensson och er nuvarande partiledare Göran Hägglund att den nuvarande praxisen på 22 veckor inte längre räcker för att utesluta att aborter görs av livsdugliga foster. Jag undrar hur det kommer sig att Kristdemokraterna så tydligt har ändrat inställning i abortfrågan och kommer att rösta emot en tydlig förändring av praxis när det gäller sena aborter och en sänkning av gränsen för fri abort. Anders Andersson lyfter upp att det ska pågå en utredning i regeringen, men det är ingenting som framkommer tydligt i betänkandet. Det finns bara ett otydligt svar från Göran Hägglund i en interpellationsdebatt som vi hade. Om det finns en vilja i socialutskottet att en sådan utredning ska finnas och att man ska komma fram till detta bör man också lyfta fram det i betänkandet, men i stället står det ganska tydligt att man inte vill att några initiativ ska tas när det gäller Sveriges abortlagstiftning. Det måste alltså vara så att Kristdemokraterna tycker att det är rimligt att det sker aborter av fullt friska foster i vecka 21 i Sverige samtidigt som det går att rädda foster i denna vecka. Ni skriver på er hemsida att i er ideologi är människolivet okränkbart. Du talade om vikten av att värna livet i svensk sjukvård i ditt anförande. På vilket sätt tycker ni att ni försvarar människolivets okränkbara värden genom att försvara att vi med dagens praxis när det gäller sena aborter riskerar att genomföra aborter av livsdugliga foster?
Herr talman! Julia Kronlid ställer en del frågor till mig med anledning av vårt agerande i abortfrågan. Kristdemokraterna är det parti som har lyft fram det etiska dilemmat. Jag har respekt för ditt engagemang, Julia Kronlid, men på s. 19 i det här programmet som jag kan erbjuda dig - jag är inte säker på att Sverigedemokraterna har något motsvarande - talar vi kristdemokrater om samhällets regelverk för aborter. Vi skriver att fokus i det abortförebyggande arbetet bör ligga på stödjande åtgärder som kan leda till en minskning av antalet aborter. Vi har inte satt fokus på tidsgränserna. Vi kristdemokrater vågar i stället skriva att det etiska dilemma en abort innebär avgörs inte i första hand av när den görs utan om den görs. Detta är det etiska dilemmat. Det etiska dilemmat förskjuts inte om vi talar om den ena veckogränsen eller den andra. Det handlar om etiken, och detta brottas vi med. Jag erkänner gärna i denna kammare, inför dig, Julia, och andra, att detta är ett djupt etiskt bekymmer. Vi kristdemokrater formulerar oss på följande sätt: Kristdemokraternas etiska grundsyn och mål är ett samhälle där aborter inte efterfrågas och där de betraktas som en nödfallsåtgärd. Med denna inställning som grund föreslås därför att fokus i det abortförebyggande arbetet bör ligga på åtgärder som enligt vår uppfattning kan medverka till en påtaglig minskning av antalet aborter. Detta är våra ingångsvärden. Vår socialminister, som är partiledare, redovisar också utgångspunkterna i betänkandet, i redovisningen av interpellationssvaret. Det här är grunden för Kristdemokraternas engagemang och Kristdemokraternas etiska hållning.
Herr talman! Eftersom Kristdemokraterna sitter i regeringen önskar jag att Anders Andersson kunde lyfte fram dessa etiska dilemman och de etiska frågorna. Enligt min mening har de helt försvunnit från dagens abortdiskussion. I stället lyfter man fram att fostret är en del av kvinnans kropp. Fostret tillmäts nästan ingen betydelse. Jag tycker inte att diskussionen om huruvida en abort görs och när den görs behöver utesluta varandra. Man behöver faktiskt diskutera både och. Varför ska vi annars ha en tidsgräns över huvud taget? När det gäller det förebyggande arbetet vill jag säga att vi har en motion om att man bör utreda de bakomliggande faktorerna till att så många gör abort och till att så många blir oönskat gravida, men den motionen avstyrker utskottet, inklusive Kristdemokraterna. Ni tänker rösta emot den. Genom att vi har en reservation och Kristdemokraterna kommer att rösta för utskottets förslag kommer ni att motsäga att vi ska ha en förändring av praxis när det gäller sena aborter. Det finns väldigt lite information om den utredning som ska finnas hos regeringen. Det här är en fråga som har diskuterats väldigt länge. Det fanns motioner om detta redan i mitten av 90-talet. Man diskuterade problemen med att vi kan rädda foster i ett tidigt skede samtidigt som det sker aborter. Jag tycker att vi har väntat länge nog. Vi har väntat i snart 15 år på att det ska ske en förändring. När kommer den här förändringen att ske? Kan Anders Andersson bidra till att den här processen skyndas på lite så att vi ser en förändring? Eller tycker Anders Andersson att det är helt okej att det sker aborter så sent i graviditeten att fostren till och med lever efter en abort och lämnas att självdö i ett sköljrum? Är det etiskt enligt Kristdemokraternas politik?
Herr talman! Jag är inte nöjd med hur det ser ut nu. Som många andra här i riksdagen och ute i samhället är jag orolig över det stora antalet aborter, och särskilt tonårsaborter. Det är därför som socialutskottet i sin första mening formulerar sig så här: Utskottet anser att det är angeläget att antalet aborter, särskilt tonårsaborter, minskar och vill därför betona betydelsen av abortförebyggande arbete. Detta är vår ingång. Det innebär inte att vi accepterar detta och tycker att det är okej. Däremot förs det ett resonemang om detta, vilket också Göran Hägglund gör i sitt interpellationssvar till dig som redovisas på s. 48 i det här betänkandet. Där markerar han att praxisförändringar diskuteras i Socialstyrelsens etiska och rättsliga råd. Där görs de justeringar som kan krävas i takt med de landvinningar som framkommer när det gäller medicinsk teknik. Göran Hägglund säger också i svaret, vilket jag hoppas att du har läst: Jag tror att vi till följd av den medicinska utvecklingen så småningom kommer att få skäl att justera den övre gränsen, men det är viktigt att det görs grundligt, genomtänkt och utifrån alla de medicinska fakta man kan ha i sammanhanget. Det är vår ingång. Vi vågar bedriva den praktiska politiken för att förebygga oönskade graviditeter. I det sammanhanget ser jag fram emot det som Socialdepartementet och Regeringskansliet har när det gäller ett nationellt samlingsprogram för sexuell och reproduktiv hälsa. Det arbetet jobbas nu fram i ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Smittskyddsstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut. Detta är en del av det praktiska, politiska arbete som vi kristdemokrater vill delta i. På det sättet tror jag att vi upprätthåller respekten för livet. Kristdemokraternas medicinsk-etiska program slår också fast att kvinnan och fostret är två skyddsvärda individer. Det är utifrån den etiska problematiken som vi vågar säga det. Därför måste samhället sträva efter att minska antalet aborter. Det kan också ske inom en lagstiftning som ger kvinnan rätt att fatta det avgörande beslutet om abort under graviditetens första del.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 5 och 7. Jag vill fortsätta med att slå fast att vi i Sverige har en hälso och sjukvård som vi kan vara glada och stolta över. Handen på hjärtat, den var inte så jättedålig före 2006 heller. Det var inte den öken av sjukvård som många av de föregående talarna har försökt utmåla den som. Det är noterbart att flera av dem var med och styrde den sjukvården, till exempel som landstingsråd eller generaldirektörer. De hade stora påverkansmöjligheter på den sjukvården, och jag tror att de tyckte att de gjorde ett bra jobb även på den tiden. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att svensk sjukvård håller en hög internationell kvalitet. Jag tror också att vi kan säga att i jämförelse med många andra länder är svensk sjukvård ganska bra på att ge sjukvård på lika villkor överallt i vårt avlånga land och också efter behov. Jag tror att vi kan börja med att säga det. Medborgarna hyser också ett stort förtroende för hälso och sjukvården, och det är någonting som jag tycker att vi allihop ska värna om. Det är mycket viktigt i sammanhanget. Men mycket mer kan naturligtvis göras för att ytterligare förbättra den här vården, för att utveckla den och för att göra den mer modern. Det handlar inte minst om att möta moderna människors krav på tillgänglighet, en trygg hälso och sjukvård, en säker hälso och sjukvård och en sjukvård som fokuserar på patienten, inte minst för att medborgarna fortsatt ska ha ett högt förtroende för sjukvården och fortsatt vilja vara med och solidariskt bidra till den. Det är ju själva förutsättningen för vår goda hälso och sjukvård. Det är väl värt att värna om att människor faktiskt vill vara solidariska och dela med sig. Jag vill precis som flera andra, herr talman, lyfta fram de oroande tecken som vi ser i skyn när det gäller hälso och sjukvården. Vi ser att vården blir sämre på att erbjuda vård på lika villkor. De som har den sämsta hälsan blir också de som inte får tillgång till den bästa vården - de allra mest utsatta och de mest sköra människorna. Andra orosmoln som tornar upp sig vid horisonten är att om den svenska hälso och sjukvården inte får de rätta förutsättningarna att utvecklas kommer framstegen inom vården att ske långsammare än hittills. Det tillsammans med den förändrade demografin, att vi får allt fler äldre i samhället, kommer att ställa sjukvården inför väldigt stora utmaningar. Till skillnad från Moderaterna och Mats Gerdau tror vi mycket på de politiska möjligheterna. Det är kanske det som skiljer oss socialdemokrater från i första hand Moderaterna. Vi tror att här behövs det mer politiska beslut och inte minst mer politiskt nytänkande för att ge sjukvården bättre förutsättningar att utvecklas, bli ännu bättre, ge professionen möjligheter att organisera sig och utöka sin kompetens och att inte minst utveckla och organisera sjukvården runt patienten. Vi tror också att det krävs mer politiska beslut för att stärka patientens ställning, för det behövs. Att vi pratar om patientens ställning i sjukvården är egentligen ganska nytt i svensk sjukvård. Jag tror att Mats Gerdau har fått om bakfoten att vi socialdemokrater skulle vara emot att man kan välja sin vårdgivare. Jag tror att det är bra att man kan välja sin vårdgivare. Det är att ge patienten en stark ställning. Det är också hälsofrämjande - det känner vi till från olika undersökningar. Men för oss socialdemokrater kan en stark ställning för patienten aldrig enbart handla om att patienten ska agera som en kund på en marknad och därmed själv bära ansvaret för att kvaliteten ska vara hög och vården vara säker och trygg. Sjukvården är inte som vilken vara eller tjänst som helst på marknaden. Vi kan inte själva bedöma behov, kvalitet och risker. Där måste samhället ta ett ansvar för att garantera att den sjukvård som ges är trygg och säker, håller den högsta kvaliteten, är den mest moderna och den bästa tänkbara och att den också ges på ett likvärdigt sätt. Det ska inte vara ett lotteri beroende på vilken dörr man går in genom och vilken vårdgivare man väljer. Därför är en nationell kvalitetscertifiering på sikt ett väldigt bra sätt att ge trygghet till den enskilde patienten som söker vård och som väljer vårdgivare. Staten bör också, tycker vi socialdemokrater, ta ett större ansvar för kunskapsstyrningen av vården. Regeringen bör ge Socialstyrelsen fler uppdrag när det gäller att ta fram nationella riktlinjer för hur god vård ska ges och prioriteras. Målet måste vara att ge alla certifierade vårdgivare möjlighet att följa de här riktlinjerna - de ska följa de här riktlinjerna - men då måste också vården, huvudmännen och vårdgivarna, ges förutsättningar att kunna göra det. De riktlinjer som hittills har utarbetats av Socialstyrelsen när det gäller till exempel cancersjukvård, hjärtsjukvård och demenssjukdomar ställer oerhört höga krav på vårdgivarna när det gäller att man ska kunna mobilisera resurser och prioritera i fördelningen av resurserna och mellan de olika sjukdomsgrupperna. Man måste orka utmönstra metoder och annat som inte hör hemma i vården och inte håller den högsta kvaliteten, och man måste kunna organisera sig på ett sätt som gör att man kan ta in de här nya riktlinjerna. Man måste kunna nivåstrukturera sin organisation, inte minst, och man måste kunna skapa strukturer för att implementera kunskaper i vårdorganisationen. Herr talman! En god och hälsofrämjande vård ställer patienten i fokus, och därmed stärker man också patientens ställning. Alltför ofta ser vi hur vården organiseras efter vårdens eget behov och inte efter patienterna. Varje del i en vårdkedja kan i och för sig fungera alldeles utmärkt. Jag tror att man ofta möts av den här föreställningen i vården: Vi sätter patienten i centrum hos oss. Men man ser inte patientens behov i ett helhetsperspektiv. Vi ser ofta brister i patientens väg genom vården, och kedjan av vårdinsatser tenderar att bli svag när delarna ska länkas ihop. Det saknas ofta ett helhetsperspektiv, och patienten får påfallande ofta också själv bära ett ansvar för att hålla ihop vården och vårdkedjan. Ofta skulle det faktiskt behövas ett starkare mandat för någon att vara processledare på resan genom vården. Jag tror att ett vårdkontrakt skulle vara ett alldeles utmärkt sätt att komma dithän att vårdkedjan hålls ihop. Jag förstår inte riktigt motviljan som finns mot att patienten mycket väl skulle kunna köpa en resa, om vi säger så, genom vården som börjar med ett besök i primärvården, går vidare genom diagnostik och utredning till behandling, palliation eller rehabilitering och att man på detta vis håller ihop det. Jag tror att vården är förmögen att organisera sig runt patienten på det sättet, men det krävs nytänkande, och det krävs förutsättningar för vården att kunna göra det. Patientens ställning stärks alltså inte av att vården fragmentiseras ytterligare, vilket blir en följd av att införa fri etablering. Ett fritt vårdval behöver inte vara detsamma som en fri etablering, framför allt inte inom specialistsjukvården. Vi socialdemokrater tror att en fragmentisering bidrar till att cementera rådande, mindre bra strukturer i vården. Vi vill hellre se en utveckling som ger huvudmännen möjlighet att bygga upp och planera sjukvården på ett sätt som möter patienternas behov ur ett helhetsperspektiv och som också ger förutsättningar att skapa en effektiv sjukvård som tillvaratar modern forskning och som kan implementera innovationer i vården. Detta för att kunna erbjuda medborgarna bästa tänkbara hälso och sjukvård på ett likvärdigt sätt och efter behov.

Herr talman! Anna-Lena Sörenson, du konstaterade inledningsvis att vården är bra i Sverige och att den var bra även före 2006, och det vill jag gärna ge dig rätt i. Sedan kan vi möjligen ha olika uppfattning när det gäller om den har blivit bättre eller sämre sedan 2006. Min bild är att den har blivit klart mycket bättre. Jag undrar om Anna-Lena Sörensons uppfattning är att den har blivit bättre eller sämre än 2006. Jag uppfattade att du sade att den har blivit sämre på att erbjuda en jämlik vård. Jag tittade på vad Socialstyrelsen sade i november när det kom en stor rapport. De sade då att hälso och sjukvårdens kvalitet och effektivitet fortsätter att förbättras, och de konstaterade att detta sker samtidigt som skillnaderna mellan landstingen på flera områden minskar. Det är alldeles utmärkt och leder mig till tanken att vården har blivit mer jämlik i Sverige. Sedan är jag absolut inte nöjd, men skillnaderna i landet har minskat. Dödligheten i stroke minskar, allt fler blir nöjda och sådana saker, så det är alldeles utmärkt. Sedan funderar jag en del över det som Anna-Lena Sörenson säger när det gäller vårdvalet och hur hemskt det skulle bli om man också får välja sin gynekolog eller sin hudläkare. Det är just det som den öppna specialistvården handlar om. Det är just den typen av läkare man måste kunna få välja själv. Jag uppfattar det som att du vill att man ska få välja, men du vill inte att det ska få finnas några att välja mellan. Det blir väldigt svårt. Ni hävdar i er motion och i er reservation att vårdvalet och LOV har stora och avgörande brister. Vilka är de bristerna? Är det ett problem att vi har 200 nya vårdcentraler i Sverige? Vilka är det i så fall som inte ska vara kvar? Är det den i Skövde eller den i Vetlanda som ska bort? Vad är problemet med den här lagstiftningen som faktiskt gör det möjligt att få vård i tid, alltså precis det som vi moderater vill?
Herr talman! Mats Gerdau frågar mig om jag tror att vården har blivit bättre eller sämre. Jag tror att den har blivit bättre, men inte tack vare Mats Gerdau. Tyvärr är det inte politiken som kan ta åt sig äran av det, utan svensk hälso och sjukvård är jättebra på att hela tiden utvecklas och bli allt bättre. Det finns en stark drivkraft inom svensk sjukvård att hela tiden öka sina kunskaper, att jämföra sig med andra, att utvecklas. Det är också en utmaning, vilket Mats Gerdau säkert känner till, herr talman. Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar för att ge en allt bättre vård till allt fler behövande. Däremot tror jag att likvärdigheten, förmågan att ge vård på likvärdiga villkor, har blivit sämre, vilket flera studier visar. Förmodligen har vi blivit bättre på att ge vård på likvärdiga villkor regionalt men inte socioekonomiskt. De som har det sämst i samhället har sämre tillgång till vård, får sämre tillgång till de goda medicinerna, får inte de bästa metoderna. Undersökning efter undersökning visar att det är på det sättet. För oss kan ett fritt vårdval aldrig vara detsamma som en fri etablering. Vi tror att det går alldeles utmärkt att ansluta fria vårdgivare, privata vårdgivare, som kan tillföra vården mycket som är bra i form av kvalitet och alternativ. Det går alldeles utmärkt att ansluta med vårdval, men då finns de i ett system som är möjligt att planera. Alla bor inte i Stockholm, Göteborg eller Malmö. I landsorten är det ofta svårt att över huvud taget finna exempelvis en gynekolog. Det är brist på specialister. Släpper vi loss den fria etableringen vet vi att vi får en anhopning av specialister i centralorterna, inom de specialområden som är enklast att diagnostisera och identifiera och därmed ge den vården till patienterna.
Herr talman! Jag fick inget svar om de 200 nya vårdcentralerna. Är det bättre eller sämre att de tillkommit? De har tillkommit av ett enda skäl, nämligen att vi infört en lag om vårdval i primärvården. Hade den inte införts skulle det inte ha tillkommit 200 nya vårdcentraler. Anna-Lena Sörenson kan vara hur positiv som helst till valfrihet, men det hade inte funnits något redskap för att få de nya vårdcentralerna, den bättre tillgängligheten och möjligheten att välja en läkare och en vårdgivare som jag har förtroende för. Det skulle aldrig någonsin ha inträffat. När det gäller vårdvalet inom specialistvården kan man ha vårdval eller kunna välja läkare utan fri etableringsrätt, säger Anna-Lena Sörenson. Det stämmer faktiskt inte. Vad ska vi välja mellan om det inte finns någonting att välja mellan, om det inte finns någon annan? Varför inte släppa det fritt? Varför inte se att det finns en möjlighet att någon vill starta där det är en bristsituation, till exempel i Dalarna där väntetiderna är långa? Varför inte erbjuda någon möjligheten att starta en gynekologmottagning, hudmottagning, reumatologimottagning eller vad det kan tänkas vara? Den möjligheten finns inte i dag. Inte någonstans där Socialdemokraterna styr vill man ha vårdavtal med privata aktörer som ett sätt att antingen öka valfriheten eller kapa köer och öka tillgängligheten. Det finns inga sådana exempel. När jag var i Dalarnas landsting för ett tag sedan frågade jag vad de gör för att minska köerna, om de frågat några andra. Nej, sade de, det har vi inte, för det är ingen som vill. Hur vet ni det om ni inte ens har frågat, undrade jag. Det finns alltså inga exempel på att Socialdemokraterna aktivt ser till att det skapas valfrihet. Att det skulle bli större socioekonomiska skillnader på grund av vårdvalet är inte heller sant. Vi kan titta exempelvis på Stockholmsregionen. Var ökar antalet vårdbesök mest på vårdcentralen? Det är i Botkyrka. De som har sämst socioekonomisk ställning har i dag fler vårdbesök tack vare vårdvalet. Det tycker jag är mycket bra.
Herr talman! Jag tycker att Mats Gerdau far lite ovarsamt med sanningen. Tidigare i debatten sade han att Socialdemokraterna inte hade velat mäta väntetider före det gyllene årtalet 2006 när allt bra började. Det är inte sant. Det mättes tidigare både här och där, och vi jämförde med varandra. Jag har själv erfarenhet av att göra det. Det är heller inte sant att socialdemokratiskt styrda landsting inte skulle vara öppna för privata vårdgivare och sluta vårdavtal. Flera av oss har suttit i landsting och känner till landsting där Socialdemokraterna varit med och styrt och tagit initiativ till upphandlingar för att skapa alternativ i vården. Mats Gerdau skakar på huvudet, men jag kan verifiera det, herr talman, och även flera andra kan vittna om det. Jag tror inte att vi har något principiellt motstånd till det. Snarare känner vi att vi vill fokusera på att styra vården utifrån behov och patienternas önskemål samt utifrån kvalitet och resultat. Vad gäller 200 nya vårdcentraler tycker jag att det är bra om man kan öka tillgängligheten. Det är viktigt att medborgarna kan känna förtroende genom att ha tillgänglighet till vården. Det är bra att tillgängligheten ökar. Jag skulle gärna vilja se på vilket sett den ökat och i vilket förhållande den står till undanträngningseffekterna när det gäller kronikerna. Vi har än så länge inte sett några undersökningar om det. Låt oss därför vänta med att utropa den reformen till det bästa som hänt under detta århundrade.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 som handlar om tillgången till barnhospis. Det är en angelägen fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Hur kan det vara så hemskt att en del måste dö när de inte ens fyllt tio år? Så börjar Astrid Lindgrens kända bok Bröderna Lejonhjärta . Det är en historia som handlar om livet och döden och som berörde mig djupt när jag läste den. Barn ska helt enkelt inte dö. Det är bara så. Barn ska inte ens bli sjuka, i alla fall inte mer än i en förkylning. Tyvärr ser verkligheten inte riktigt ut så. Barn blir sjuka. Barn drabbas av cancer och av andra svåra sjukdomar. Vart fjärde barn som drabbas av cancer kommer att dö av sin sjukdom. Att förlora ett barn är varje förälders värsta mardröm, något man inte ens vill tänka på. I dag erbjuds svårt sjuka och döende barn oftast vård i hemmet eller på en akutvårdsavdelning. Inom den vanliga vården finns oftast inte tiden, kunskapen eller utrymmet för den lindrande och tröstande vård som ska ta vid när den akuta vården är över. Många föräldrar har vittnat om den ensamhet och utsatthet de känt när deras barn ansetts färdigbehandlade. Vi sverigedemokrater vill ge dessa barn och familjer den allra bästa vården och omsorgen i den oerhört svåra situation som de befinner sig i. Herr talman! I slutet av 2010 öppnade Ersta diakoni Nordens första barn och ungdomshospis, som ett komplement till den vanliga vården. Där bedrivs palliativ barnsjukvård för svårt sjuka barn och ungdomar. Vårdfilosofin är precis densamma som för hospis för vuxna, det vill säga att trösta, vårda och lindra när de akuta vårdinsatserna inte längre är aktuella. Där har varje barn ett eget rum med plats för anhöriga och vänner. Där finns upplevelserum och målarverkstad men också vårdhunden Livia, som ger tröst och glädje till barnen. Där finns utrymme för sorg och samtal men också för skratt och lek, precis som det ska vara när ett barn är svårt sjukt och på väg att gå bort. Ett enda hospis med sju vårdplatser för barn och ungdomar täcker inte det behov som finns i landet. Mellan 400 och 500 barn och ungdomar dör årligen av olika svåra sjukdomar. Vi sverigedemokrater anser att man måste ta ett helhetsgrepp om den palliativa vården i landet och se över tillgången på barnhospis så att barn och ungdomar får samma rätt som vuxna att få avancerad och högspecialiserad vård i livets slutskede, oavsett var i landet man bor. Herr talman! Woody Allen lär ha sagt att han inte är rädd för att dö bara han slipper vara med när det händer. Och visst är det så många av oss känner. Döendet skrämmer oss mer än själva döden. Att förbättra vården i livets slutskede är ett prioriterat område för oss sverigedemokrater så att vi kan öka tryggheten inför det som är allra svårast för oss alla att hantera men också för att det säger oerhört mycket om hur vi ser på livet. Livet är värdefullt oavsett hur lång tid man har kvar att leva. Avslutningsvis yrkar jag bifall till samtliga våra reservationer.

Herr talman! Jag ska börja med att poängtera att i den här debatten i dag talar jag inte för mitt parti. Det har Barbro Westerholm gjort på ett förtjänstfullt sätt. I dag talar jag på mitt eget och medborgarnas uppdrag. Herr talman! Vem skall bestämma över min och er egen död? I dag debatterar riksdagens socialutskott betänkande SoU14. Det handlar om hälso och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor. Insprängt i detta betänkande, på några sidor, finns det ett kort avsnitt som behandlar en motion om något som berör alla människor till sist, nämligen vår egen död. Motionen tar upp frågan om vem som har rätt att besluta om vårt eget livsslut, och man menar att det borde vi själva få göra, inte vare sig läkaren, politikerna eller Bibeln. Ganska självklart? Jo, för en förkrossande majoritet av svenska folket, men inte för de politiska partierna - ännu. Jag har funnit, herr talman, allvarliga fel vid utskottets behandling av vår motion. Hela utskottets resonemang behandlar de livsuppehållande metoder och processer som finns att tillgå, inklusive sedering. Det är i och för sig bra att det nu klart framgår att det är möjligt med kontinuerlig sedering. Det är också bra att man nu fastslår att man självklart kan få avböja eller avsluta livsuppehållande insatser om man så själv vill - allt gällande om en läkare bedömer att man är beslutsförmögen till detta. Men vår motion handlar inte alls om det utskottet väljer att prata om utan vår motion handlar om respekten och rättigheten för varje människa att få avsluta sitt eget liv i lugn och värdighet, med samhällets stöd och i en rättssäker process. Det handlar inte om att till varje pris hålla liv i döende, svårt plågade människor. Utskottet väljer att helt bortse från det vår motion tar upp och föreslår. Herr talman! Varje motion som väcks av en ledamot av Sveriges riksdag har rätt att bli behandlad av riksdagen. Det har faktiskt inte vår motion blivit, och därför borde utskottet få bakläxa på sitt eget betänkande. Icke godkänt, socialutskottet! Herr talman! Samhället förändras varje dag. Så är det. Det som var omöjligt i går är möjligt i dag. Det kan handla om rymdresor, genmanipulation, surrogatmoderskap, diktatorer som kastas ut eller att livslängden ökar för oss människor. Vår syn på saker förändras också över tiden. Elvis Presley med sina vickande höfter tyckte man var skadlig för den unga generationen - eller hur? Beatles långa hår över öronen och ned i pannan sågs med förfäran av en del. En ensam ogift mamma var en skam för den övriga familjen. I dag är allt detta fullt normalt och helt okej - särskilt att gilla Beatles, det är väldigt normalt. Att vara homosexuell sågs för inte så länge sedan som en sjukdom, och det är i många länder brottsligt och belagt med höga straff, till och med dödsstraff. Det är helt borta i vårt samhälle i dag. När frågan om aborter kom upp blev det en massiv protestvåg och ett fullständigt ramaskri, särskilt från vissa grupper. Men i ljuset av kvinnans självständighet och rätten till sin egen kropp ändrades den allmänna uppfattningen i frågan. De som var emot fick acceptera att samhället helt enkelt gått vidare och ändrat åsikt. Det här, herr talman, är bara några få exempel på hur samhällets uppfattning radikalt förändras över tid. Det som var fel då är rätt nu. Och så måste det få lov att vara. Det är själva grunden, drivkraften, för människans hela existens. Vi utvecklas och förändras. Även den fråga jag vill lyfta upp i dag om självbestämmande vid livets slut måste få debatteras på ett sansat och omdömesgillt sätt. Den moteld som möter oss som står bakom motionen, och fler med oss, är inte sällan lika hård som den som dåtidens abortförespråkare mötte. Inte sällan var det med liknande argument och från liknande grupperingar. Ibland är nivån oroväckande låg. Vi motionärer menar att människor har en rätt till sina egna kroppar, en rätt till sitt eget liv och en rätt till sin egen död. En människa som står inför sin egen snara död ska inte tvingas att pinas ihjäl utan få den lindring eller hjälp han eller hon behöver. Den hjälpen kan ibland vara att få avsluta ett liv i plågor, att själv få bestämma när och hur man vill avsluta sitt liv - ett värdigt liv, en värdig död. Herr talman! Men omvärlden då? Ja, vi vet att flera länder redan har en liknande lagstiftning på plats och att fler länder följer i den riktningen, bland annat Kanada, flera grannar i Europa och flera delstater i USA. Senast var det Storbritannien, som nu har ändrat lagen så att den som hjälper en nära anförvant eller vän att ta sitt eget liv inte ska bli åtalad för medhjälp till dråp eller annat. Undersökningar som gjorts i Sverige visar att en förkrossande majoritet, runt 80 procent av svenska folket, stöder rätten att själv få bestämma över sin egen död. I Finland har motsvarande undersökning precis gjorts, och där hamnade man på ungefär samma siffror som i Sverige, nämligen att 77 procent var entydigt positiva. Herr talman! Vi vet också att Smer, Statens medicinsk-etiska råd, inte tycker att den palliativa vården fungerar som den ska, att kompetensen är för dålig, att det är för få platser där vården över huvud taget finns och att uppföljningen är för dålig. Så utskottets antagande att allt nu är bra är en kraftig missbedömning. Dessutom landar Smer i slutsatsen att frågan om att läkare i speciella fall ska ha rättighet att förskriva läkemedel vid ett självvalt livsslut ska utredas. Det är precis det som vi motionärer i vår blocköverskridande motion menar är en rimlig och balanserad väg framåt. Herr talman! Det är i grunden mycket olyckligt att en liten minoritet ska få hindra en modern syn på rätten till våra egna liv och vår egen död. Jag uppmanar alla riksdagsledamöter att tänka själva i denna fråga. Den är inte ett dugg partipolitisk utan allmänmänsklig. Det är inte fråga om religion utan om lagstiftning. Det är fråga om liv och död. Vid morgondagens votering finns det tyvärr ingen reservation att ta ställning till eller att rösta på. Motionen kommer inte att bifallas - i alla fall inte i morgon. Men, herr talman, jag hoppas på ett tyst bifall i era hjärtan. Det vore i alla fall ett första steg.